Fru talman! Det nordiska samarbetet bedrivs på flera nivåer och i många former. Det har en djup folklig förankring, baserad på mer än 600 år av realt folkligt samarbete. Detta ger en unik legitimitet. Den nu snart 50 år gamla formella samverkan inom Nordiska rådets ram har lett till att nordiskt samarbete är en del av vårt nationella samhällsliv. I utredningen Nordisk nytta slogs fast att allt samarbete inom Norden skall vara till gagn för länderna men också för de enskilda människorna. Det betänkande vi nu behandlar ger både en god överblick och en bred provkarta över det formella och det reella nordiska samarbetet. Jag tror, fru talman, att det är viktigt att vi parlamentariker ser vår roll som idégivare och pådrivare. Allt samarbete går inte gnisselfritt, och det finns många hinder och trösklar som man behöver forcera. Samarbetsministern och regeringen skall hållas räkning för att man kommer med en så pass gedigen skrivelse som man gör. Med detta följer man upp det som inleddes förra året, nämligen att till riksdagen rapportera vad regeringen inom det nordiska ministerrådets ram har haft för sig under gånget verksamhetsår. Även om vi har frågor som särskiljer de nordiska länderna från varandra har vår nordiska historia och vår nordiska kultur gett en samhörighet mellan folken som är starkare än det som särskiljer. Nordiskt samarbete kan vid en ytlig betraktelse se ut att vara mycket disparat. Det handlar om en geografiskt väldigt stora yta där huvuddelen är glest bebyggd, mycket stora klimatskillnader, olika politiska traditioner osv. Dessutom sker det nordiska samarbetet i en snabbt föränderlig tillvaro när det gäller ekonomi och politik, kultur och välfärd, arbete och handel - för att nu nämna några viktiga samarbetsprogram. Jag noterar med tillfredsställelse att det önskemål som jag själv har uttalat här i kammaren om särskilt stöd till information också har lett till att informationsbutiken Arena Norden här i Stockholm har fått ett särskilt stöd. Nordisk politik är så viktig att vi inte skall undanhålla en seriös och vittförgrenad information. Detta kanske är särskilt viktigt då det europeiska är ett allt starkare inslag också i svensk och nordisk politik. Därför är min förhoppning att det också ges möjlighet för samarbetsministern att engagera sig tidsmässigt på ett sätt som gör att frågorna kan bevakas. I det förgångna har vi ju sett exempel på att nordiskt samarbete inte alltid har prioriterats, och det har snabbt blivit tecken på stagnation. Ta detta som ett glatt hejarop att inte spara några ansträngningar då det gäller att utveckla det nordiska samarbetet! Jag är medveten om att statsrådet har andra viktiga uppgifter, men just därför är det viktigt att också detta kommer med i trängseln av uppgifter. Jag tror för egen del att svenska och nordiska insatser för t.ex. fredsarbete ut mot framför allt tredje världen - där bistånd och utveckling, handel och tekniska framsteg är mer angeläget än någonsin - är viktigare än t.ex. vår egen export av materiel som kan både skada och döda; detta sagt med tanke på det ansvarsområde som statsrådet har inom regeringen. I regeringens skrivelse tas utvecklingen i Nordens närområde upp. Man pekar bl.a. på de omvälvande förändringarna i länderna på andra sidan Östersjön. Detta har också varit en av utgångspunkterna för reformeringen av det nordiska samarbetet. Inte minst de tre baltiska länderna har stått i centrum för Nordiska rådets intresse, men också en utbyggnad av samarbetet med nordvästra Ryssland, Barentsområdet och I det sammanhanget har jag återkommit till frågan om att en viktig del här är vårt eget västerhav. Samarbetsministern sade i ett svar här i vintras att han har detta i åtanke, och jag vill återigen påminna om frågan. Det är viktigt att västerhavet och Skagerrak hålls rent och i ekologisk balans så att fiske, turism och kustboende inte störs. Vi har en mycket frekvent kustsjöfart och närsjöfart mot både Danmark och Norge, och det ger stora påfrestningar på havsmiljön. Signaler av och till om att det fanns planer på oljeborrning i Skagerrak gjorde oss alla bekymrade. En av de frågor där Sverige vill bidra till att föra arbetet vidare inom Norden är en ökad språkförståelse. Rapporten Det umistelige anmäler en ambition att utveckla formerna för ett ökat TV-samarbete, bl.a. för att prioritera kultur, utbildning och forskning. Det finns dock en betydande risk att detta kan komma av sig. Det vi har sett hittills är att det har blivit något av en teknisk debatt om formerna för sändningen. Vi parlamentariker har i olika sammanhang tagit upp frågan om ett bredare ansvarstagande med ländernas flyktingministrar. Vi har också aktualiserat hållningen från Nordenutskottet senast, då det slogs fast att det skall vara en både generös och human flyktingpolitik. Från ministerrådets sida har utlovats tätare samverkan i dessa frågor, och enligt regeringens skrivelse har samrådsgruppen för flyktingfrågor, NSHS, haft fler möten än vad som har hållits tidigare. Det är bra. Flyktingfrågorna är en gemensam angelägenhet för alla i-länder, och dit hör alla nordiska länder. Sedan är det intressant att konstatera den oerhörda förändring som de säkerhetspolitiska frågorna har genomgått. Också i Nordiska rådet och dess sammanhang kan vi nu diskutera sådana frågor som för bara ett fåtal år sedan var tabubelagda. På bara några år har det uppstått en öppenhet som vi tidigare trodde var helt omöjlig. Vi kan nu med f.d. Sovjetrepubliker, Ryssland själv, tyskar och polacker samt representanter för EU och Nato diskutera gemensamma säkerhetsfrågor för denna del av Europa inom Nordiska rådets ram. Jag har för egen del i gott minne när en tung norsk parlamentariker avbröt ett debattinlägg i Nordiska rådet då en finsk socialdemokrat och en norsk høyreman diskuterade den sovjetiska hotbilden för Norden. Det väckte stor uppmärksamhet då, i mitten av 80 talet, att Nordiska rådet kunde ta till orda i frågor som man stadgemässigt hade fört åt sidan. Jag tror, fru talman, att det är viktigt att vi utvecklar de samtal som nu pågår. Historien visar att den mänskliga särarten behöver ett faktiskt, fysiskt meningsutbyte kring alla frågor. Jag tror att det är så enkelt att när grannar, enskilda och länder, samtalar med varandra, gör arbetsutbyten och har en aktiv handel och ett folkligt förankrat vardagsumgänge undanröjs de allra flesta orsaker till varför människor och folk råkar i konflikt med varandra. Jag vill ställa några frågor till samarbetsministern. Alla frågorna har det gemensamt att de är gränsöverskridande. Min första fråga gäller flyktingsituationen och det gemensamma och delade ansvaret i Norden för människor på flykt som når våra länder. I skrivelsen från regeringen framgår inte hur långt man har kommit i det parlamentariska önskemålet om att få en bredare och mer rättvis fördelning av flyktingströmmen samtidigt som den skall ha en human och generös inriktning. Det skulle vara intressant med en kommentar från samarbetsministern i den frågan. Min andra fråga gäller Schengenavtalet, som skall ge fri rörlighet för människor inom vår del av Europa. Det har ju talats om en särlösning för de två nordiska länder som inte tillhör EU. Förre statsministern Ingvar Carlsson svarade på en direkt fråga från mig att Norge och Island skall tillförsäkras en nordisk inre passfrihet som väl lever upp till dagens situation. Jag ser det som mycket angeläget att så sker, inte minst med tanke på att Sverige har EU:s längsta gräns, dvs. landgränsen mot Norge. Det är viktigt att en smidig gränsövergång kan upprätthållas. Min fråga blir om andra Schengenländer har synpunkter som gör att detta kommer att försvåras. Det tredje spörsmålet är något som jag har återvänt till flera gånger, nämligen de som bor och arbetar i skilda länder, det vi brukar kalla för gränsgångare. Nu har vi inte minst från Sverige en kraftig ström av arbetskraft inom sjukvård och byggnation till Osloområdet. Men fortfarande uppstår det problem kring gränsgångares både skattevillkor och möjligheter att färdas med egna fordon på grund av komplicerade tullbestämmelser. Min fråga gäller om gränsgångares möjligheter att vara delaktiga i en fri arbetsmarknad i Norden kan upprätthållas tillfredsställande. Den fjärde frågan gäller TV-samarbetet. Jag kände mig i mitt anförande orolig för att det skulle bli en teknisk-ekonomisk fråga som hindrade nordbor, särskilt i våra gränstrakter, att ta del av våra grannländers utbud. Nu sägs det i rapporten och i utskottsbetänkandet att Sveriges television har inlett digitala satellitsändningar i syfte att förbättra möjligheterna att ta emot sändningarna. Det sägs vidare att det skall bli så enkelt att det inte föreligger några tekniska hinder för tittarna att själva välja utbud. Men det sägs ingenting om att detta skulle medföra en kraftig kostnadsökning för den enskilde mottagaren. Det skulle vara välgörande om statsrådet kunde ge besked om läget och hur diskussionen förs för närvarande. Den femte och sista frågan gäller vårt gemensamma uppträdande i Norden. Vid den stora miljökonferensen i Göteborg för några veckor sedan uttryckte regeringens företrädare hur viktigt det var med ett enhetligt nordiskt uppträdande i miljöfrågorna. Detta skulle öka slagkraften och påverka frågorna positivt. Mitt spörsmål blir då om samarbetsministern ser det på samma sätt som när det gäller t.ex. det monetära samarbetet. Är det angeläget med ett gemensamt uppträdande av de tre nordiska EU-länderna, och görs det några ansträngningar för att få en synkronisering och därmed en ökad slagkraft i en nordisk hållning när det gäller det inre europeiska samarbetet? Till sist vill jag bara säga att jag tror att vi skall ta väl vara på många av de fördelar vi har, bl.a. att vi har en grundläggande gemensam värdering när det gäller t.ex. välfärdsfrågor, när det gäller vikten av att ha en hög sysselsättning och att hårt bekämpa arbetslöshet. Att alltfler människor kommer i arbete är en nödvändig förutsättning för att upprätthålla en nordisk välfärdsmodell. I dag går nästan ett par miljoner nordbor utan arbete. Och i den nordiska rapport som arbetsmarknadsministern upprättade för någon månad sedan var man särskilt pessimistisk när det gällde sysselsättningen i Sverige. Fortfarande ligger ju den på en alltför hög nivå. Fru talman! Välfärdsfrågorna är angelägna för alla medborgare. Genom Nordiska rådet har vi möjligheter att stärka välfärden i hela Norden.

Fru talman! Det nordiska samarbetet har gamla anor. Redan i seklets början visade de nordiska länderna en framsynt och pragmatisk inställning till framför allt konfliktlösning. Jag tänker då på hur man löste problemet med Ålands ställning i Norden och den svensk-norska unionsupplösningen. Efter andra världskriget skapades inom Föreningen Nordens ram ett väl utvecklat vänortssamarbete mellan kommuner i de nordiska länderna, ett samarbete som i dag i många fall har utsträckts också till de baltiska staterna. Det handlar alltså om ett samarbete som bedrivits och bedrivs på regeringsnivå och i samarbete med parlamentariker. Men det handlar också i hög grad om ett samarbete på lokal nivå med bred folklig förankring. Det betänkande vi nu behandlar handlar dels om det nordiska samarbetet under 1997 mellan de nordiska ländernas regeringar, dels om en redogörelse till riksdagen som behandlar Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1997. Dessutom behandlas ett antal motioner som väckts med anledning av de här skrivelserna samt vissa motioner från allmänna motionstiden. Regeringen har följt upp och slutfört 1995 års reformarbete i syfte att förnya och rationalisera samarbetet. Sverige har fortsatt att verka för att effektivisera den verksamhet som finansieras över nordiska ministerrådets budget. Utvecklingen i Nordens närområde och de omvälvande förändringarna i länderna på andra sidan Östersjön var en av utgångspunkterna för reformeringen av det nordiska samarbetet. Huvudmålsättningen är att främja den demokratiska utvecklingen och övergången till marknadsekonomi i dessa länder. Som ordförandeland under 1998 kommer Sverige att föra vidare ett antal initiativ som tagits av Norge som ordförande under 1997. Det gäller t.ex. gemensamma åtgärder för barn och unga, särskilt inom områdena kultur, utbildning och forskning, samt genomförande av ett nordiskt ministermöte kring IT-frågor. Tyngdpunkten inom kultursamarbetet ligger på samarbete inom Norden, och samarbetet bygger på den värdegemenskap som finns mellan de nordiska länderna och som manifesteras i den kulturella och språkliga gemenskapen. Fru talman! De nordiska länderna lägger stor vikt vid att hantera regionala och globala miljöproblem genom att delta och påverka den internationella miljöpolitiken, särskilt den europeiska miljöpolitiken, genom EU. Samarbetet inom miljösektorn har som utgångspunkt målsättningarna i den nordiska miljöstrategin som är fastlagd till år 2000. Särskild vikt läggs vid att nordiska prioriteringar reflekteras i EU:s miljöhandlingsprogram. För första gången i Nordisk rådets 45-åriga historia diskuterades säkerhetspolitiska frågor vid en tvådagarskonferens i Helsingfors under 1997. Det kalla krigets slut har gjort det möjligt för de nordiska länderna att samarbeta kring försvars och säkerhetspolitiska frågor med helt nya förutsättningar. Kärnan i detta samarbete utgörs framför allt av verksamhet inom det fredsfrämjande området. Vad gäller de baltiska staterna stöder de nordiska länderna på olika sätt upprättandet av för en stat normala säkerhetsfunktioner. Det gäller t.ex. uppbyggande av försvar, gränsbevakning och andra säkerhetsfunktioner. Anita Johansson kommer att gå närmare in på Nordiska rådets verksamhet. Jag begränsar mig därför till att kommentera den motion som ligger till grund för den moderata reservation som fogats till betänkandet. Nordiska rådets session skall kunna utökas med ledamöter från Europaparlamentet. Det reformarbete som pågått under senare år har inneburit en ny inriktning på verksamheten, nya arbetsformer och ny organisation. Den utvecklingen beskrivs också i redogörelsen från rådet. Den nya rådsorganisationen har öppnat för nya mötesformer, s.k. temamöten, där andra rådsmedlemmar och regeringsrepresentanter kan delta i debatten. Vid temasessionen om Europafrågor kunde organ och andra parlamentsutskott utan att ha plats i rådet delta i debatten. Även vid andra konferenser har andra än rådets ledamöter haft möjlighet att delta. Fru talman! Nordiska rådets nya konstitution är beslutad och genomförd sedan den 1 januari 1996. Innan några förändringar genomförs bör erfarenheter av den nya organisationen avvaktas. Innan en sådan utvärdering har kunnat ske menar vi att det inte är påkallat att diskutera några mer genomgripande förändringar av rådets verksamhet. Jag förutsätter att principen om nordisk nytta kommer att vara vägledande i rådets fortsatta reformarbete. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på den moderata reservationen.
Fru talman! Agneta Brendt sade att Europaparlamentarikerna hade möjlighet att delta i debatten och att delta i de konferenser som hade ordnats. Det är alldeles riktigt. Så har också skett. Men det är en väldig skillnad mellan att kunna delta i en konferens och att sitta med i den beslutande församlingen, att vara med och fatta beslut i de olika utskotten, att vara med och se till att den samordning som vi så väl behöver i det europeiska samarbetet, i det nordiska samarbetet också sker på plats i utskotten. Det är det vi eftersträvar. Vi vill ha en större krets av parlamentariker som också sysslar med nordiska frågor. Nordiska frågor har en central roll också i Vi tycker att det är synd att utskottets majoritet inte vill tänka framåt, utan att man återigen fastnar i en struktur som inte leder fram till en dynamik i Nordiska rådet i framtiden. Vi måste tänka framåt, och vi måste göra det nu.
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att man är öppen för förändringar. Man bör också utvärdera de förändringar som har skett innan man vidtar ytterligare förändringar. Av den anledningen har vi i utskottsmajoriteten ansett att den nya organisationen bör få verka under en tid innan nya förändringar vidtas.
Fru talman! Jag kan förstå att man resonerade så förra året, då organisationen inte hade varit i kraft så många år. Nu har den varit i kraft i två och ett halvt år, och den utvecklas på sitt sätt ständigt. Då borde man kunna ge den möjligheten att utvecklas strukturellt. Nu finns det ett stort behov av ökade parlamentariska kontakter. De nationella utskotten skulle ha möjlighet att sammanträda tillsammans och besluta om nordiska frågor. Det är i parlamentet som de slutgiltiga besluten fattas. Då vore det väldigt bra om de nationella utskotten kunde samlas på nordisk basis.

Fru talman! Om man pratar politik med vänner från andra världsdelar, t.ex. Asien, kommer de ofta in på förhållandet mellan den nordiska länderna. Hur kan det komma sig, undrar vännerna, att ni i Norden som så ofta har varit i krig med varandra under hundratals år helt enkelt har slutat med det? När man talar med skandinaver verkar alla tycka att det skulle vara fullständigt omöjligt att på nytt börja slåss och gå i krig med en nordisk granne. En av orsakerna är gissningsvis språket, som redan har nämnts här. Det underlättar kontakter och studier och gör att man klarar sig bra på en arbetsplats i något av de nordiska länderna. En annan orsak är säkert ett starkt och ihärdigt samarbete mellan de nordiska länderna och deras regeringar och också mellan de nordiska frivilligorganisationerna. Samarbetet i Norden tangerar också i högsta grad Östersjösamarbetet, även om det finns nordiska länder som är placerade vid andra vatten. Trots detta är samarbetet om miljöfrågor nödvändigt. Det nordiska gemensamma arbetet har också en lång historia, visserligen med avbrott för krig förr i tiden, men ändå med en ganska bred folklig förankring. I och med EU-inträdet har vissa nordiska länders politik ändrats på de områden där EU tagit över besluten, och det är därför extra viktigt att värna om det samarbete som vi kan genomföra utan förändringar. Miljöpartiet har i sin motion med anledning av regeringens skrivelse detta år, liksom förra året, yrkanden som berör nödvändigheten av ett ekologiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Förra året framhöll vi att planerna för en nordisk gasledning låste fast länderna i en fortsatt import av miljöförstörande fossila bränslen. Vi menade då, liksom vi skriver i motionen i år, att man bör satsa på bioenergi, energieffektiviseringar, sol och vindkraft, dvs. satsningar som ryms inom det ekologiskt hållbara kretsloppssamhället. I regeringens skrivelse verkar energi och miljöfrågorna ha fått en starkare ställning än tidigare. Detta inger hopp om ett förstärkt nordiskt samarbete på ett av de viktigaste områdena för samhällsekonomin och miljön. Delvis hänger detta samman med att det under året har förts en mer aktiv dialog mellan Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet om miljöfrågorna och att Nordiska rådet har fokuserat miljöfrågorna genom en särskild arbetsgrupp, som behandlade miljöräkenskaper för energi och vars rapport låg till grund för rådets rekommendation nr 6. I denna rekommenderas de nordiska regeringarna att etablera en nordisk miljöräkenskap för energi som ett instrument för att uppnå miljövinster och att optimalt utnyttja ländernas energikällor. På så vis minskar man alltså miljöskadliga utsläpp. Vidare rekommenderades regeringarna att utvidga satsningarna på förnybara energikällor och understödja övergången till bärkraftiga energikällor, bl.a. genom att utreda åtgärder för att reducera subsidier och andra regler som favoriserar bruk av energikällor som inte är förnybara och som förorenar. Miljöpartiets motion handlar om en förstärkning av detta samarbete på energi och miljöområdet. Nordiska ministerrådet har tagit initiativ till en utredning om det nordiska elsamarbetets och elproduktionens påverkan på klimat och miljö. Resultatet skall vara klart till hösten 1998. Miljöpartiet menar att utslagsgivande för en förbättring av miljön är att såväl konferenser som utredningars och arbetsgruppers direkta rekommendationer resulterar i konkreta insatser och samarbete. Det finns många aktörer inom det här området, och man bör samla ihop de rekommendationer som finns. Miljöpartiet vill särskilt betona den av Nordiska rådet tillsatta arbetsgrupp som sätter fokus på miljöfrågorna. I arbetsgruppens rapport talas det ytterligare om en utvidgad satsning på förnybara energikällor. Det är viktigt att de nordiska regeringarna samarbetar också om styrmedlen på energi och miljöområdet och att man särskilt beaktar kraven på minskad energikonsumtion och på miljövänlig energiproduktion.

Fru talman! Vi har hört många fina inlägg om det nordiska samarbetet, och jag skall verkligen försöka att vara kortfattad och bara lyfta fram några saker som hitintills inte har sagts. När det gäller Europautskottet, där jag är med, har det utvecklats ett arbete i form av väldigt breda konferenser som haft en intressant uppläggning. Moderaterna har här lagt fram ett förslag om att EU parlamentariker också skulle kunna vara ledamöter i Nordiska rådet. Jag vet inte om jag riktigt ställer upp på den tanken. Däremot har det redan utvecklats ett gott samarbete, på så sätt att EU-parlamentariker har inbjudits t.ex. till Europautskottets olika konferenser och seminariedagar. EU-parlamentarikerna har där deltagit i debatten på precis samma villkor som vi andra. Det de inte kan vara med om är de möten vi har i plenum, men egentligen tror jag inte att det viktigaste arbetet i Nordiska rådet försiggår där, utan det sker snarare när de olika utskotten samlas. I det sammanhanget har vi alltså möjlighet att inbjuda EU Marianne Andersson tog upp möjligheten till ett närmare samarbete för samernas del. Det tycker jag i så fall skulle vara mer befogat, eftersom de är en del av Norden men på ett väldigt speciellt sätt i och med att de är en minoritetsbefolkning som sträcker sig över flera olika nordiska länder. Det kanske skulle kunna finnas en sådan flexibilitet att de kunde vara fullvärdiga medlemmar. Det kunde också vara ett gott exempel när vi uppmanar länder i vårt närområde att bättre ta vara på sina minoriteter och ge dem fullständiga rättigheter. Jag kommer här att lyfta fram litet olika saker. Jag ser med tillfredsställelse att den kommitté som har sysslat med finska språkets ställning som ett minoritetsspråk betraktar finskan som ett minoritetsspråk. Jag vet att det skulle glädja våra finska vänner väldigt mycket om finskan i framtiden verkligen kunde bli ett minoritetsspråk i vårt land. Jag tror också att det betyder mycket för dem som talar svenska i Finland. Sedan vill jag ta upp en fråga som jag har lyft fram vid ett par tillfällen. De svenska ministrarna vill under det svenska ordförandeskapet lyfta fram två breda initiativ i det nordiska samarbetet. Det gäller ett samarbete för ökad sysselsättning och en ekologiskt hållbar region. Det är en bra ambition, som ingen av oss har något emot. Sedan räknar man upp en rad olika insatser och områden där man vill få till stånd ett utökat samarbete. Bl.a. nämner man en vidgad nordisk samverkan i närområdet för att bidra till att främja demokrati, stabilitet, ekologisk, ekonomisk och social utveckling för hela den region som omfattar Norden, Östersjön, Barents och Arktis. I det sammanhanget skulle jag vilja lyfta fram en fråga som jag redan har nämnt ett par gånger. Jag tror att vi i Norden skulle ha speciella förutsättningar att påverka både Ryssland och de baltiska staterna i resonemangen kring religionsfrihet. Jag har tagit upp denna fråga i samband med ett annat betänkande, där utskottet behandlade de mänskliga rättigheterna. Jag tycker att frågan platsar också här, eftersom jag har efterlyst en nordisk samverkan för att försöka främja den här frågan. Jag tror att vi har speciella förutsättningar på det här området, eftersom vi i de nordiska länderna i det här sammanhanget har haft en större mångfald än vad man har haft i de flesta andra delarna av Europa. Vi har haft det under ett väldigt stort samförstånd och en stor tolerans i våra länder. Därför hoppas jag att Sverige under sitt ordförandeskap skall kunna föra fram den här frågan i ministerrådet.

Fru talman! Jag har med intresse tagit del av utrikesutskottets behandling av regeringsskrivelsen om nordiskt samarbete 1997. Jag kan med glädje konstatera att det råder en hög grad av samsyn mellan riksdagen och regeringen om det nordiska samarbetet. Därför kan jag i dag, när nästan halva tiden av Sveriges ordförandeskap i det nordiska regeringssamarbetet har gått, ta tillfället i akt och lämna en delårsrapport med några exempel för att informera om hur arbetet utvecklats under det första halvåret. Det nordiska samarbetet skall ge resultat som märks i vardagen för den enskilde nordbon, företag och organisationer. De vardagsnära frågorna handlar i stor utsträckning om att bevara och utveckla den öppenhet som vi har i Norden sedan många decennier på arbetsmarknaden, genom lika behandling av de sociala skyddsnäten, i resandet över varandras gränser, för företagandet. De nordiska systemen för att främja och underlätta rörlighet grundlades för över 40 år sedan, innan resten av Europa hade kommit på begreppet inre marknad och innan någon annan än befolkningen i övre Moseldalen hade hört talat om Schengen. Systemen har successivt byggts på, utvecklats och anpassats till förändrade förutsättningar. Men den vardagliga tilllämpningen av systemen är inte alltid glasklar. Det måste vara lätt att röra sig mellan de nordiska länderna. Privatpersoner som flyttar mellan de nordiska länderna i samband med utbildning, arbete eller resor får ibland problem med t.ex. skatter, pensioner och försäkringar. Sådana vardagsbekymmer kan vara tecken på att systemen inte fungerar som de skall. Det skall vi göra någonting åt. Vi har i Norden särskilda förutsättningar att gå före, att visa vägen, att bygga vidare på den höga grad av integration vi redan uppnått och att därmed i ett högre tempo än resten av Europa förverkliga en inre marknad som gagnar enskilda och företag. Att underlätta vardagen för arbete, bosättning, resande och företagande är därför ett centralt tema i regeringens nordiska arbete. Låt mig ta några exempel. Den kanske viktigaste enskilda nordiska samarbetsfrågan just nu är de nordiska ländernas anslutning till Schengensamarbetet. Det har Elver Jonsson ställt en fråga till mig om. Passfriheten inom Norden är för alla nordiska medborgare en omistlig och självklar del av vardagen. Något alternativ till att bevara nordisk passfrihet inom ramen för ett vidare Europasamarbete kan egentligen inte tänkas. Utan det nordiska passfrihetsområdet blir den fria rörligheten för personer i ett större Europa inte fullödig. EU:s medlemmar har i Amsterdamfördraget förbundit sig att finna en praktisk lösning. Europeiska rådet har uttalat att alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att avtalen med Norge och Island skall kunna träda i kraft samtidigt med Amsterdamfördraget. Fru talman! Det finns alltså ingen anledning för Norden att avvakta förverkligandet av EU:s inre marknad. Men kvar finns irrationella hinder, inte minst i handeln inom Norden som det är viktigt att undanröja. På svensk sida har vi genomfört en kartläggning av handelshindren mellan länderna som visar att det finns en rad konkreta förenklingar att ta itu med. Detta är vi nu i färd med. Det nordiska näringslivets nära samarbete är ett tydligt bevis på dynamiken i vår del av Europa. Företagsförvärven och det korsvisa ägandet växer i betydelse medan nationsgränserna minskar. I och med samgåendet mellan Nordbanken och Merita Bank i Finland kan kunderna i banken nu överföra pengar mellan Sverige och Finland lika fort, lika enkelt och lika billigt som inom vart och ett av våra två länder. Jag frågar mig: Varför inte gå vidare på den inslagna vägen och göra detta lika enkelt för kunder i andra nordiska länder? Varför inte i andra banker? Varför skall det vara dyrare, krångligare och ta längre tid att skicka en hundralapp mellan Helsingör och Helsingborg än mellan Helsingborg och Rovaniemi? Inga tekniska eller juridiska hinder står i vägen för en bättre ordning, bara konservatism och intresset av att tjäna några extra räntedagar på konsumenternas bekostnad. Jag vill här också nämna den satsning som regeringen föreslår i vårpropositionen för att under tre år bl.a. stimulera den elektroniska handelns utveckling inom Norden och för att underlätta för små och medelstora företag att använda IT-tekniken i sina exportverksamheter. Nordisk enighet råder om att förstärka och utveckla detta samarbete. Det är återigen ett fält där Norden har anledning att försöka gå före, att visa vägen och att ta vara på de konkurrensfördelar som vi kan få på köpet. Ytterligare ett exempel på vårt arbete med vardagsfrågorna är den samverkan vi nu inlett med danska regeringen för att tillvarata de framtida utvecklingsmöjligheterna i Öresundsregionen i samband med att Öresundsbron står klar om några år. Regeringarna är överens om att gemensamt analysera hinder och möjligheter som finns för företagande, arbete, studier och bosättning inom regionen. För att avslöja brister i rörlighetssystemen och ge nordborna vägledande information inrättas nu i dagarna en försöksverksamhet men en nordisk servicetelefon, som Elver Jonsson också nämnde i sitt anförande. Servicefunktionen, som är placerad hos Föreningen Nordens informationsbutik Arena Norden här i Stockholm innebär att nordbor kan ringa gratis för att få hjälp med problem som de möter i vardagen. Fru talman! Nordisk integration och närhet har emellertid andra perspektiv än rent gränsnära. Vi har en lång tradition av institutionell samverkan att bygga vidare. Det är smart att försöka lösa samhällsuppgifter gemensamt i stället för fem gånger om i varje land för sig. En nordisk arbetsgrupp under ledning av Tony Hagström tillsätts nu med uppgift att klarlägga var våra myndigheter skulle kunna samverka mer till nytta för alla parter. Nordisk närhet främjas också av ökade möjligheter att se TV-sändningar från andra nordiska länder. Många är de diskussioner och utredningar som ägnas detta ämne. Även om vi nått en bit med bilaterala dellösningar, ökad gemensam produktion och utbyte av program kunde resultaten vara bättre. Det råder väl knappast någon tvekan om TV:s genomslagskraft för att öka nordisk språkförståelse och kunskaper om varandra. Därför är det löftesrikt att visionen om grannlands-TV:n nu äntligen kan komma att förverkligas genom den digitala sändningstekniken. De nordiska public service-bolagen tillsammans med de större kabel-TV-operatörerna har markerat en ambition att enas om en gemensam teknisk specifikation för distribution av digital-TV i Norden. Det kan öppna vägen för större utbud och tillgänglighet i nordiskt TV-utbyte. Jag hoppas att operatörerna tar det ansvaret och den chansen. Fru talman! Utrikespolitiskt har nordisk samverkan efter det kalla kriget alltmer inriktats på de nya demokratierna i våra närområden. Det är en gemensam nordisk angelägenhet att bidra till säkerhet, stabilitet och en gynnsam utveckling för hela den region som omfattar Norden, Östersjön, Barents och Arktis. I år avsätts inte mindre än en femtedel av den nordiska budgeten, ungefär 150 miljoner kronor, till insatser i närområdena. Vårt geografiska läge är också en tillgång i arbetet för jobben och miljön. Norden ligger i en av Europas snabbast växande regioner. Men angränsande områden runt Östersjön, Barents och Arktis har Norden en utomordentlig utvecklingspotential. Tillsammans har vi en unik möjlighet att skapa en framtid med tillväxt, välfärd, säkerhet och bra miljö. Fru talman! Avslutningsvis vill jag konstatera att under senare år utrikes och inrikesfrågor allt oftare går i varandra. Det gäller Europasamarbetet men också i hög grad det nordiska samarbetet. Det har integrerats i vardagen i en sådan omfattning att många människor inte ens uppfattar de inomnordiska relationerna som utrikespolitik. Kort och gott: Nordisk samverkan är god politik för medborgarna. Därmed tror jag också att jag har behandlat en stor del av de frågor som Elver Jonsson, Ingrid Näslund och Marianne Andersson ställde. Jag kanske kan återkomma till några av dem i eventuella repliker.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga om samerna, som är ursprungsbefolkning och minoritetsbefolkning i flera nordiska länder. Jag har förut väckt motioner om att samerna skall bli fullvärdiga medlemmar i Nordiska rådet. Det har varit ett klart nej alla gångerna.

Fru talman! Som nordisk samarbetsminister är mitt jobb att samordna regeringarnas samarbete under det år som vi har ordförandeskapet. Den fråga som Bodil Francke Ohlsson väcker gäller samarbetet mellan parlamentarikerna i de nordiska länderna. Jag tycker inte att det vore riktigt korrekt av mig att peka finger åt parlamentarikerna om hur de skall organisera sitt samarbete. Jag har full respekt för de beslutsmekanismer som råder i de olika länderna inklusive här i denna kammare. Jag tänker inte för min del lägga mig i den beslutsprocessen. Vad gäller samarbetet mellan regeringarna tycker jag att det fungerar väl vad gäller representativitet för Nordens olika regioner och folkgrupper. Men hur parlamentarikerna väljer sitt samarbete är upp till dem.
Fru talman! Samarbetsministern höll ett fint anförande här som var lika diplomatiskt i tonen som utrikesutskottets självt. När han nu ger sitt vittnesbörd över första halvåret som ordförandeland skall jag väl inte grumla glädjen. Det är självklart att Arena Norden-projektet är viktigt. Det är bra att det har fått fortsätta. Sedan smög statsrådet ändå in att allt inte fungerar så bra. Det må gälla skatter eller pensioner. Han pekade på att det finns en hel del att putsa på i kanterna. Statstrådet säger att när det nu är så enkelt att med Nordbanken och dess finska partner skicka pengar billigt borde vi väl kunna gå vidare. Så skulle väl en gammal brevbärare säga. Men gå inte över svenska postverket. Jag tycker att vi har fläckat postverkets goodwill, detta statsägda företag som hade sitt enhetsporto, som nu har upphört, där postanvisningsavgiften är så dyr att den överstiger en nordisk föreningsavgift och där kostnaden för ett nordisk bokpaket är så stor att det är idé att köpa böckerna på plats. Jag tror att vi har en hel del att titta på när det gäller kultursamarbetet och annat. Nu säger statsrådet i ett annat sammanhang att operatörerna väl tar sitt ansvar. Det är möjligt. Men operatörer bör bevakas, särskilt som jag hoppas att vi bägge hyllar en långtgående marknadsekonomisk frihet. Det finns i detta ett politiskt ansvar av social karaktär där det kulturella ansvaret inte får skjutas åt sidan. Sedan hoppade statsrådet över en fråga. Det gäller detta med gemensamt uppträdande. Jag åberopade Finns det samma ambition när det gäller monetära aktiviteter i Norden gentemot EU?
Fru talman! Jag tänker inte lägga mig i om bankerna väljer den ena eller andra metoden för att ta några räntedagar av sina kunder. Det borde marknaden klara av själv. Jag vill bara peka på att en bank har gått före i den nordiska förbrödringen och visat på vilka möjligheter som finns och vilka möjligheter som de andra bankerna därmed väljer bort. Jag tycker att det skulle se bra ut om andra följde efter, andra länder och andra banker, nu när vi vet att det fungerar. Jag tycker att det vore kul om fler ville använda sina röster i olika bankstyrelser och som kunder och opinionsbildare runt om i landet att sätta press också på de andra så att vi kan se resultat. Man skulle då snart kunna skicka en peng från Helsingborg till Helsingör, t.ex. till de handlare som man har gynnat där när man har varit utan växel, på samma enkla och lättillgängliga sätt som man kan göra till norra Finland från Helsingborg. Det var en exkurs om Posten. Låt mig bara påminna om att bolagiseringen och momsbeläggningen, och därmed momsbeläggningen av portot, ägde rum under en tidigare regering. Om jag minns rätt röstade den socialdemokratiska gruppen nej till det förslaget. Det kanske var klokt om man funderar på det så här i efterhand, åtminstone om man lyssnar på Elver Jonsson. Till sist till frågan om gemensamt uppträdande vad gäller miljöfrågorna. Det tycker jag är ett mycket bra förslag. Det är ett av de bättre områdena för nordiskt gemensamt uppträdande i EU.

Fru talman! Samarbetsministern är fortfarande lika diskret. Jag kan ändå läsa fram att med det sista han säger om en gemensam ton under en treårsperiod kan vi ändå se litet av ljuset i tunneln, för att nu citera litet bevingade ord. Men då är det viktigt att vi är på samma oktav så att det inte blir för stora differenser i den delen. Sedan skulle det var spännande att höra om statsrådet tycker att bolagiseringen av Posten var ett sådant missgrepp att det kommer att väckas förslag från regeringen om att göra en annan ordning. Det hela visar väl ändå på att mycket är bra i det nordiska samarbetet, men det finns en del praktiska saker att se över. Där har självfallet samarbetsministern ett stort ansvar. Men det skall inte underhållas att också vi som parlamentariker har anledning att vara, som jag sade i mitt inlägg, både idégivare och pådrivare i det som har klart folklig och enskild karaktär. För att ett nordiskt samarbete skall få den legitimitet som vi tycker att det har och som vi påstår finns gäller det att vardagssamarbetet och det gränsöverskridande fungerar. Det är mycket som är bra, men en del återstår ändå.

Fru talman! Först som sist; det nordiska samarbetet är en viktig och angelägen politisk uppgift, och dess betydelse ökar. Ett faktum som inte minst framgår av de handlingar som ligger på riksdagens bord i dag. De handlingar som ligger till grund för utrikesutskottets betänkande - regeringens skrivelse och Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten 1997 - är en både bra och innehållsrik katalog på det nordiska samarbetets bredd och betydelse. Fru talman! Jag känner faktiskt stor stolthet över att ha spelat en roll i denna verksamhet, som egentligen drivs med förhållandevis små medel. Jag vill också en dag som denna uttrycka stor uppskattning över det svenska nordiska ordförandeskapets prioriteringar. De är helt riktiga. De är politiskt viktiga, vardagsnära och inriktade på den nordiska nyttan, som vi sätter i centrum för det nordiska samarbetet. Det känns särskilt bra att jobben också står högt upp också på det nordiska samarbetets dagordning. Här har vi socialdemokrater drivit på hårt. Samarbetsprogrammet på det arbetsmarknadspolitiska området fram till år 2000, där särskilt ungdomsoch långtidsarbetslösheten lyfts fram, är ett viktigt uttryck för en stark nordisk ambition. Visst är det varje enskild nations yttersta ansvar att sätta sitt folk i arbete, men genom en aktiv nordisk samverkan och koordinerade insatser kan det nationella arbetet för ökad tillväxt främjas. Ett faktum är att länder i samverkan kan göra mer än ett enskilt land, vilket också betonas i riktlinjerna för förnyelsen av Nordiska rådets arbete. Den nya ordningen med att det numera till sessionen skall avlämnas en sysselsättningsredogörelse är mycket viktig just för att sätta strålkastarna på jobben. Men här känns det också viktigt med en ännu hårdare betoning på strategin inför framtiden. Jag skulle också vilja gå vidare och se ett årligt nordiskt toppmöte om jobben. Ty en sådan dimension har frågorna om jobben att det motiverar ett årligt toppmöte, där teman och framtidsinriktade studier kan variera år från år. Det nordiska samarbetet har reformerats rejält. Även om jag tycker att det är något för tidigt att dra definitiva slutsatser, kan jag inte se annat än att det mesta har gjorts ganska rätt. Vi har blivit tydligare, konkretare och mer resultatinriktade i Nordiska rådet. Det är helt riktigt med koncentrationen på de tre pelarna, nämligen samarbetet inom Norden, Norden och Europa och Norden och dess närområden. Partipolitiseringen har skapat en ökad dynamik, även om jag också vill betona värdet av samsyn och konsensus i det nordiska samarbetet - precis som vi värdesätter det i annat samarbete, nationellt och internationellt. Fru talman! Jag skall nämna några ord om kontrollkommittén. Jag tycker att vi nu börjar finna våra arbetsformer som ordförande. Våra viktigaste uppgifter är naturligtvis kontrolluppgifter. För 1998 har vi beslutat att göra en analys av de multilaterala och de nordiska insatserna i Lettland så att de är koordinerade på ett riktigt sätt. Vi har stannat för att analysera sektorerna hälsa och miljö. Målet är att vi skall lägga fram en rapport till sessionen senare i höst. Några kritiska synpunkter har jag dock. Parlamentarikersidan har gjort sin del i reformprocessen. Då är det väl inte för mycket begärt att regeringssidan också utvecklar sin organisation. Den är inte så väl ägnad för att driva bredare politiska frågor. I praktiken är det en verksamhet där tjänstemannakommittéerna styr och ställer. Självfallet håller de på sina områden och agerar så att verksamheter körs vidare med utgångspunkt från att det skall vara som vanligt. Det är bekvämt, men det utvecklar inte den nordiska nyttan. Vi har mellan ministrar och parlamentariker varit överens om att det behövs en översyn av Helsingforsavtalet. Det togs upp för några år sedan i det finska ordförandeprogrammet. Men ingenting har hänt. Både Finland och Norge passade. Jag utgår från att det inom ramen för det svenska ordförandeskapet kan tas nya initiativ så att denna välbehövliga översyn kommer i gång. Nu gäller det att gå vidare. Vi har stora och viktiga uppgifter framför oss. Det handlar om fortsatt kamp för jobben. Det handlar om Norden som hemmamarknad. Det handlar om den nordiska välfärdsmodellen och hur den kan utvecklas och stärkas. Det handlar om värnet om rättvisa och trygghet. Det handlar om framtiden, med IT-utveckling och konstruktiv samverkan i forskning och utbildning. Det handlar om att tillvarata det mångkulturella Norden, och motverka intolerans och andra onda krafter. Det handlar om det nordiska kultursamarbetet där det folkliga engagemanget understöds. Det handlar om gemensamma åtgärder för barn och ungdom. Det handlar om att stärka samarbetet och vårt engagemang i vårt närområde. Det handlar särskilt om en fortsatt målmedveten politik för att göra Norden och dess närområden till en ekologiskt hållbar region. Det handlar om ett aktivt Norden i det europeiska och globala perspektivet. Fru talman! När nordisk facklig och politisk arbetarrörelse samlas till kongress i nästa vecka i Haugesund i Norge är globaliseringen det övergripande temat. Vi socialdemokrater kommer också i rådsarbetet att framöver ta initiativ på temat Norden i det globala perspektivet. När jag och den socialdemokratiska gruppen ser de närmaste åren framför oss, med sikte på sekelskiftet och tiden däromkring, känner vi stor tillförsikt för Nordiska rådets arbete. Det står fullkomligt klart att det nordiska samarbetet inte bara har en roll, utan en mycket viktig roll i framtiden.
Fru talman! Det är lätt att instämma i många av de honnörsord som Anita Johansson här redovisade för kammaren. Hon började med att säga att hon kände stolthet därför att socialdemokraterna hade drivit på hårt. Det stämmer säkert till en del, men tyvärr har de också drivit på hårt när det gäller att pruta på den rätt försiktiga budget som Nordiska rådet håller sig med. En liten enkel jämförelse som jag har nämnt någon gång är att den insats Sverige lägger i EU-samarbetet - inom parentes sagt ett EU-samarbete som jag starkt gillar - är 50-60 gånger större än den slant som läggs till det nordiska samarbete som är nedprutat på socialdemokratiskt initiativ. Jag tror att det är viktigt att påminna om att arbetslösheten är ett gissel också i Norden. Två miljoner människor står utanför arbetsmarknaden. Det kan vi inte vara nöjda med. Här behöver insatser göras. Fru talman! För min del tror jag inte att det räcker med toppmöten eller härliga partikongresser, där man visserligen talar om globalisering och annat. Man behöver kanske i stället mer titta mot basen och fråga sig hur det går för den enskilde arbetstagaren och den presumtive småföretagaren. Där tror jag att vi skall göra insatser i vår samverkan.
Fru talman! Jag kan hålla med Elver Jonsson om att det var smärtsamt att pruta på Nordiska rådets budget. Jag håller också med honom om att det inte är så mycket pengar vi har att fördela när det gäller nordiskt samarbete. Där kan vi gemensamt jobba vidare. Vi var tvungna att skära ned budgeten - det vet vi alla. Det är en gammal vev som dras i den här kammaren. Jag tänker därför inte återkomma till det som gång på gång har sagts här. Vi kanske gemensamt kan jobba för att budgeten i framtiden skall bli större för Nordiska rådet. Arbetslösheten är hög, och den är en mycket viktig fråga. Det är därför som jag gång på gång har tagit upp frågan, både vid sessionen och här hemma i kammaren. Därför tycker jag att det är viktigt att vi nu till sessionen får en redogörelse för arbetslösheten. Det är en fråga som jag har varit med och drivit ganska hårt. Jag tror att det är viktigt att vi årligen får en redogörelse från ministerrådet om hur det ser ut med arbetslösheten, så att vi alla kan fästa blicken på denna onda företeelse.

Fru talman! Moderata samlingspartiet begärde dagens debatt när regeringens energipolitik havererade och regeringsrätten för knappt två veckor sedan beslöt att förbjuda regeringen att verkställa en avstängning av Barsebäck den 1 juli i år. I Dagens Nyheter kommenterade statsministern domstolsutslaget och sade: "Det här är den första lagen av detta slag i hela västvärlden och det vore rätt konstigt om den gled rakt igenom domstolar och rättsinstanser, utan att man ville ha lite tid att fundera." Och så är det! I västvärlden är det inte brukligt att stifta lagar som gör det möjligt för en regering att godtyckligt konfiskera privat egendom värd mångmiljardbelopp. Men i Sverige skall sådana beslut kunna fattas av regeringen från den ena dagen till den andra, utan någon som helst motivering, utan hänsyn till kostnader och andra konsekvenser och utan minsta förvarning till ägarna. Det är, fru talman, naturligtvis inte händelse att en sådan lagstiftning är unik, inte existerar någon annanstans i västvärlden i länder som vi normalt rubricerar som demokratiska rättsstater. Och visst vore det konstigt om en sådan lagstiftning - med statsministerns egna ord - bara "gled" igenom domstolar och rättsinstanser. Den fråga vi har anledning att ställa oss är dock: Hur kunde en sådan lagstiftning "glida" igenom Göran Perssons regering utan att man tog sig litet tid att fundera? Hur kunde riksdagsmajoriteten tillåta en sådan lag att bara "glida" igenom utan att riksdagsmajoriteten tog sig litet tid att fundera? Vi vet inte var rättsprövningen kommer att sluta. Vi behöver heller inte veta det. Det räcker med att landets högsta förvaltningsdomstol har förklarat att det är "ovisst" om landets regering och riksdagsmajoritet handlar i överensstämmelse med svensk grundlag, Europakonventionen och EG-rätten. Regeringsrättens dom blir i realiteten ett ifrågasättande av om Göran Perssons regering är kompetent att styra landet i enlighet med regeringsformens krav. Varningar saknades inte. När regeringen lade propositionen på riksdagens bord sade Moderata samlingspartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna att den var i ett så erbarmligt skick att den inte ens kunde läggas till grund för ett riksdagsbeslut. Så hårda omdömen är ovanliga i vårt parlament. Anders Sundström uttalade sig trosvisst och berömde sig själv när vi debatterade propositionen den 18 december och sade att beredningen av ärendet "hade varit mycket omfattande och skötts på ett mycket bra sätt". Det visar sig nu att näringsministerns omdöme sviktade något. Regeringsrätten har gett oss kritiker rätt. Oavsett vad man tycker om en förtida kärnkraftsavveckling i sak och oavsett hur den slutliga rättsprövningen i slutändan kommer att utfalla finns det skäl att hälsa domen med en viss tillfredsställelse. Det finns tre skäl till detta. Det första är att utslaget visar att rättssamhället fungerar. Domstolarnas uppgift är att se till att politiken utövas under lagarna. Den är att garantera att demokratin skyddar medborgarnas och inte bara politikernas intressen. En del uttalanden de senaste dagarna, framför allt från miljöpartihåll om domstolar som sätter sig över lagen, avslöjar en skrämmande brist på förståelse för och insikt i hur en rättsstat måste fungera. Det andra är att flertalet svenskar tycker att det är dumt att stänga av strömmen och förlora flera jobb när nära en miljon människor står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Flertalet svenskar tycker också att det är dumt att ersätta ren och utsläppsfri svensk kärnkraft med smutsig dansk kolkraft. Flertalet svenskar inser nämligen att kärnkraften inte alls är vår tids Titanic - som en annan talare kommer att hävda om en stund - utan i stället ett högteknologiskt bidrag till att göra Sveriges elförsörjningssystem till ett av de renaste och mest effektiva i hela världen. Det är någonting som vi borde bevara och vara stolta över. Trots detta ville socialdemokraterna driva igenom en kontroversiell stängning mot väljarkårens, fackföreningsrörelsens och industrins vilja endast två månader före ett riksdagsval. Med domen får vi ett visst rådrum, och risken minskar att en motsträvig väljarkår och fackföreningsrörelse kan ställas inför fullbordat faktum. Då är det en framgång för demokratin. Det tredje skälet är att vi får ett rådrum som kanske gör att vi äntligen kan få svar på den avgörande och viktiga frågan: Vad kommer socialdemokraternas partitaktiska spel i energifrågan att kosta för det svenska folkhushållet och skattebetalarna? Vi vet att den samhällsekonomiska kostnaden är gigantisk. Den räknas i uteblivna investeringar och förlorade jobb, i ökade koldioxidutsläpp och ökad försurning - bara för att ersätta en reaktor i Barsebäck måste man elda tre ton dansk stenkol i minuten - i ökade pålagor på hushållen i form av höjda energiskatter och stigande elpriser och i framtida ökat beroende av osäker och farlig rysk och litauisk kärnkraft. Hittills har regeringen vägrat att uppskatta dessa samhällsekonomiska kostnader. Man har inte ens mäktat med att antyda hur statsbudgeten kommer att belastas redan i år. De beloppen är betydligt mer "blygsamma" - om man kan använda ordet "blygsam" i detta sammanhang. Det handlar om mångmiljardbelopp. De är inte mer blygsamma än att de vida överskrider t.ex. kostnaden för den vårdgaranti som regeringen inte vill införa. Det är uppenbarligen viktigare att stänga fullt fungerande kärnkraftverk än att rädda ett antal gamla och sjuka människor undan årslånga vårdköer. Det är, fru talman, också en prioritering. I stället för att öppet och ärligt redovisa kostnaderna låter socialdemokraterna riksdagen fatta energibeslut efter energibeslut helt i blindo. Nu har man sprängt alla anständighetens gränser och begär att riksdagen skall ge ett bemyndigande, en in blancofullmakt, till regeringen att träffa vilka förhandlingsöverenskommelser som helst med Sydkraft och till vilka kostnader som helst. Först i efterhand är det tänkt att nästa riksdag i nåder skall bli informerad om det ekonomiska utfallet av regeringens göranden och låtanden och få möjlighet att expediera de erforderliga tilläggsanslagen. Det är möjligt, fru talman, att Regeringsrättens dom snart är överspelad. Det är möjligt att regeringen inom en ganska kort tid kommer att träffa en förhandlingsuppgörelse med Sydkraft. Vattenfalls koncernchef antydde häromdagen att en sådan i princip ligger färdig i en byrålåda. Det är möjligt att socialdemokraterna är beredda att betala priset till Sydkraft för att ta sig ur den klämma som man försatt sig själv i. Jag utesluter ingenting av detta. Men det vore uppseendeväckande om Sveriges folkvalda parlament i det läget inte fick möjlighet att pröva avtalet, dess kostnader och dess finansiering. Jag vill påpeka att när konstitutionsutskottet hade en utfrågning med näringsministern i november förra året ställde Anders Björck en fråga om rimligheten i att riksdagen fattar beslut utan att ha en aning om kostnaderna. Då svarade näringsministern så här: "Riksdagen kommer så småningom att få ta ställning till ersättningsbeloppet." Att få ta ställning till är naturligtvis något helt annat än att i efterhand bli informerad om ett utfall som man inte kan påverka. Mot den bakgrunden har jag två konkreta frågor att ställa till Anders Sundström: Avser Anders Sundström att hålla ord och se till att riksdagen verkligen får ta ställning till ersättningsbeloppet, dvs. att regeringen kommer att återkalla sin begäran om en fullmakt som gör att riksdagen först i efterhand blir informerad? Min andra fråga, ställd många gånger, hittills aldrig besvarad, är: Vad kommer en förtida avveckling av Barsebäck att kosta de svenska skattebetalarna?

Fru talman! Jag tog med mig min hemförsäkring hit till kammaren i dag. Det är en bra hemförsäkring som liknar många andra hemförsäkringar - de är ju likartade till sitt innehåll när det gäller vad de skyddar emot. De utgör ett skydd vid stöld, brand och mycket annat. I alla bra hemförsäkringar - så även i min - finns det två viktiga undantag som försäkringen inte täcker. Det vet kammarens ledamöter och det kan alla som lyssnar till den här debatten kontrollera själva genom att ta fram sina hemförsäkringar och se vad som står i villkoren. I mitt fall står det första undantaget under punkt g 6. Det gäller krigsskador. Där står det: Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror. Det andra undantaget, under punkt g 7, gäller atomskador: Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess. Då frågar sig vän av ordning: Varför är det på detta vis? Jo, det är därför att det finns en speciallagstiftning kring kärnkraften som tillkom i USA och i andra länder, inte för att skydda tredje man utan den tillkom - som det står i förarbetena - för att skydda den kapitalintensiva kärnkraftsindustrin från ekonomiskt ansvar i händelse av olycka. Kort sagt: Man insåg på ett tidigt stadium att kärnkraften inte skulle kunna bära sina egna kostnader och riskkostnader. I en sund och fungerande marknadsekonomi hade alltså kärnkraften varit chanslös. Denna lagstiftning är föråldrad och den är ett skyddsnät för en föråldrad energikälla. Detta ligger i botten för Centerpartiets skäl att begära dagens debatt. Kärnkraften är fortfarande en osäker och en vid olyckor möjligen katastrofal energikälla. För att vända mig till Mikael Odenberg: Jag vet inte vad Titanic hade för försäkring, men det är olyckor i samma klass som vi talar om - krigsskador, stora katastrofer och kärnkraft. Riskvärderingen är likartad. Vi begärde den här debatten därför att vi återigen har gjort iakttagelsen att även den svenska kärnkraften har de problem som dyker upp vid ett åldrande. Vid en genomgång av Oskarshamn 2 fick man klart för sig att elsystemen är så pass svaga att risken för en härdsmälta var väsentligt högre än vad man tidigare hade bedömt. Man sade att Oskarshamn 2 var i klass med reaktorer utomlands som blivit fördömda av inte minst moderaterna. Fru talman! I ärlighetens namn skall jag säga att säkerheten vid kärnkraftverk hänger ju inte bara samman med risken för härdsmälta. Det är mycket annat som kan hända, bl.a. inneslutning. Man kan göra utvärderingarna litet olika. Det talas i dag om moderna säkerhetsanalyser och om litet föråldrade säkerhetsanalyser. I takt med de svenska kärnkraftverkens åldrande uppstår nya problem. Det kommer vi att se framöver. Därför undrar jag om det inte är dags att tillsätta en ny reaktorsäkerhetsutredning som värderar det som döljer sig i de svenska kärnkraftverken, en reaktorsäkerhetsutredning som förmår att komma över denna märkliga spärr som innebär att vi hittills inte har fått reda på vilka reaktorer som de facto är litet osäkrare än de andra. Jag tycker att det vore rimligt att regeringen tillsatte en sådan reaktorsäkerhetsutredning. Det har gjorts flera sådana utredningar tidigare. En kommer jag väl ihåg. Den gjordes i början av 70 talet, den s.k. Närförläggningsutredningen. Det var den som talade om att det gick alldeles utmärkt att placera ett kärnkraftverk i Haninge. Nu har man tänkt om litet genom senare utredningar, men detta illustrerar att det hela tiden finns ett nytänkande på säkerhetsområdet, eller snarare: ett uppdykande av iakttagelser som måste hanteras. En ny reaktorsäkerhetsutredning är rimlig och riktig i det läge som den svenska kärnkraften befinner sig i. Det finns ett stöd för det resonemanget i SKI:s olika bedömningar där det sägs att det måste förnyas, det måste underhållas och det måste göras många saker om man skall leva upp till moderna krav på tillförlitlighet och säkerhet. Nå, låt då parlamentariker få insyn i den samlade säkerhetsvärderingen när det gäller de svenska kärnkraftverk som kommer att vara i drift ytterligare någon tid! Detta är nu inte någonting nytt. När Mikael Odenberg talade kunde man få intrycket att den lagstiftning som är beslutad av riksdagen och som nu håller på att genomföras var unik, att Sverige var det första land i världen som införde en sådan lagstiftning. Det är möjligt att lagstiftningen till sin ordalydelse är unik i världen. Men förhållningssättet till kärnkraften är ju inte nytt eller unikt. Fru talman! Kärnkraften håller på att avvecklas internationellt. Det blir färre reaktorer. I länder med fungerande marknadsekonomier - som i Kanada och USA - försvinner kärnkraften. Andra länder fattar beslut om att stänga kärnkraftverk och genomför också dessa beslut. Det gäller framför allt Italien. Det sker alltså en avveckling av kärnkraften, det är ingenting unikt på det sätt som Mikael Odenberg försöker att antyda. Möjligen är det hanteringen som är unik för respektive land. Skälet till avveckling är inte bara oklarheter och många gånger osäkerheter när det gäller kärnkraften, utan skälen till avvecklingen är också att det medför många nya, goda möjligheter. Det gäller i vårt land där vi håller på att bygga upp en unik kompetens i fråga om energieffektivisering och nya energikällor. När t.ex. biobränslena har utvecklats på ett närmast revolutionerande sätt har det betydelse, inte bara för den svenska energiförsörjningen utan också för Sveriges möjligheter att vara exportledande, ta initiativet på en internationell marknad på samma sätt som Danmark har gjort när det gäller vindkraften. Vi befinner oss i ett läge där vi helt enkelt inte får tappa den möjligheten till att utveckla en exportmarknad vid sidan av det svenska energisystemet. Det är framväxandet av dessa möjligheter som vi i Centerpartiet ser. Jag instämmer gärna i att lagar skall följas, konstigt vore det annars. Men lagar skall återspegla en samhällsuppfattning. Det är det som lagarna primärt skall styra samtidigt som de garanterar den enskildes rättigheter. Om lagar kan kompletteras och ges en utformning som gör det möjligt att tydliggöra folkviljan och samhällsuppfattningen, då är det denna församlings uppgift att göra det. Under tiden skall naturligtvis lagarna följas. Fru talman! Alla - de anställda, ägarna och samhället - gör klokt i att åstadkomma en uppgörelse kring kärnkraften i den del som gäller Barsebäck, en sorts samförstånd. Jag tror att det är den rätta vägen. Kör man lagarna i botten skapar detta problem, inte i första hand för samhället utan det skapar en osäkerhet för näringslivet, för de anställda och för företagen. Fru talman! Jag är övertygad om att avvecklingen av Barsebäck kommer att inledas ganska snart. Jag är övertygad om att avvecklingen av kärnkraften kommer att fullföljas. Kärnkraften är en riskabel energikälla. Möjligheterna till en utveckling på energiområdet är oändligt stora, liksom möjligheterna till en ny offensiv när det gäller svensk industri och svenskt näringsliv. Det var ju ändå så, fru talman, att Titanic sjönk.

Fru talman! Den 4 februari 1997 blev enligt mångas uppfattning en dyster dag i svensk energipolitik. Det som hände då kan uttryckas på många sätt. Då offentliggjordes en energiöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet. Det kan också uttryckas så att Socialdemokraterna bytte sida i energipolitiken. Man blev ett avvecklingsparti, ett linje 3-parti.

Resultatet var också att Sverige har ett mycket bra energisystem, diversifierat, med rimliga priser och med stor säkerhet. Det som hände den 4 februari 1997 var partitaktikens seger över förnuft och långsiktighet. Mot folkviljan skall en snabbavveckling av kärnkraften inledas med politiska beslut. På TV kunde man den kvällen se Lennart Daléus skära tårta. De flesta andra var bekymrade och talade om miljöproblem, om sjunkande sysselsättning och om höga kostnader. Men ett par personer var mycket lyckliga. Den ene som skrattade var förstås Olof Johansson. Den andre var en direktör för ett danskt kolkraftverk. Han kunde berätta att man nu kunde dra upp kapaciteten och sälja elektricitet till svenskarna. Men inte nog med det, utan han pekade också på ett kolkraftverk en bit bort som var nedlagt av miljöskäl och sade att man kunde köra i gång det igen därför att svenskarna kommer att behöva köpa ström. Miljökonsekvenserna av detta beslut som vi nu talar om, dvs. snabbavvecklingen av Barsebäck, är mörklagda. Det har ställts frågor här i riksdagen och på andra sätt, men trots att man i alla andra sammanhang numera talar om vikten av att aldrig fatta viktiga och stora beslut utan miljökonsekvensutredningar är det just detta som händer här. Beslutet att snabbavveckla Barsebäck kommer att kraftigt öka koldioxidutsläppen. Nu projekteras nya oljeeldade kraftverk i Sydsverige. Karlshamnsverket kommer att få köras för fullt, och danska kolkraftverk kommer, som sagt var, att få tas i anspråk. Vi i Sverige, som har varit ledande i den internationella opinionsbildningen mot växthusgaserna för en ansvarsfull miljöpolitik, har fått förnedra oss och åka till Bryssel och be om extra utsläppskvoter. Hela den moraliska styrkan i vår position inför Kyotomötet förlorades när Anna Lindh fick be om 5 % extra koldioxidutsläpp. De 5 procentenheterna motsvarar just en avveckling av Barsebäck. Apropå detta med kärnsäkerhetsutredning har vi inte alls någonting emot det. Uppmärksamheten kring Oskarshamnsrapporten illustrerar bl.a. hur svårt det är att på ett meningsfullt sätt diskutera de här frågorna. Såvitt jag förstår är upphovsmännen till rapporten ganska bekymrade över det sätt på vilket resultaten har återgivits. Men det kan alltid behöva ses över igen, därför att Sveriges kärnkraft är och skall förbli den säkraste i världen. Jag är övertygad om att svenska folket finner det ytterst rimligt att en sådan utredning också får tillfälle att se på de andra kärnkraftverk i vårt närområde som i mycket högre grad påverkar vår säkerhet. Det skulle kunna lägga grunden för en svensk satsning på att hjälpa våra grannar i öst med att öka kärnsäkerheten där. Är Lennart Daléus intresserad av en sådan satsning? Det är inte bara miljökonsekvenserna som mörkas i detta sammanhang. Det här beslutet är över huvud taget en mörkläggningsoperation som väl saknar motstycke sedan beredskapstiden. Också de ekonomiska konsekvenserna skall mörkläggas. Det är ett demokratiskt jätteproblem att vi har fattat ett av de största besluten på många år utan en aning om de ekonomiska konsekvenserna. Svenska folket vill inte ha den här avvecklingen. En försiktig bedömning säger att varje hushåll får betala 2 000 kr för att finansiera avvecklingen, dvs. den statsfinansiella effekten, det belopp som staten på ett eller annat sätt skall betala till ägarna av Barsebäck. Tänk tanken att Anders Sundström skulle gå runt i några hyreshus hemma i Piteå och ringa på och säga till folk: Jag måste be er betala 2 000 kr, som behövs för att snabbstänga Barsebäck. Visserligen kommer luftföroreningarna att öka, och visserligen kommer jobben att bli färre, men jag skulle ändå uppskatta om ni kunde betala 2 000 kr. Hur många bidrag tror ni att Anders Sundström skulle få ihop? Min övertygelse är att det inte skulle bli särskilt många. Vårt besked till väljarna är alltså detta: Vi står på förnuftets och folkets sida. Vi säger nej till stängningen av Barsebäck. Om vi får chansen att ingå i en regering kommer vårt krav i regeringsförhandlingarna att vara att Barsebäck får drivas vidare. En ny energipolitik måste utformas, där miljövänliga alternativ främjas - där finns säkert en samtalsmöjlighet med Lennart Daléus och Centerpartiet och andra - , där kol och oljeförbränning fasas ut och där kärnkraft avvecklas först när de miljövänliga alternativen finns framme till rimliga kostnader. Förståsigpåarna säger att det här är orealistiskt och att avvecklingspartierna får majoritet. Då svarar jag: Mycket kan hända; det är väljarna som avgör. Och kan Socialdemokraterna ändra sig om fastighetsskatten och mycket annat kan de kanske också ändra sig om kärnkraften. Regeringsrättens besked häromveckan ändrade ingenting i grunden men påminde om att Barsebäcks öde fortfarande är oavgjort. Än kan beslutet påverkas. En röst på Folkpartiet i september är en röst på förnuftet åter i svensk energipolitik.

Fru talman! Då har vi alltså åter en energidebatt. Frågan är så pass stor och viktig att det kanske är motiverat att med jämna mellanrum gå igenom partiernas olika ställningstaganden. Den här gången är debatten föranledd av att den fördjupade säkerhetsstudien vid Oskarshamn 2 gav oroande signaler. Här har vi gått omkring och trott att de svenska kärnkraftsreaktorerna var mycket säkra. Men efter en sådan här rapport måste man naturligtvis ställa sig frågan: Hur ser det egentligen ut? Kan man lita på att i första hand våra äldre reaktorer står sig säkerhetsmässigt även i dagens läge? Därför tycker jag att Centerns krav på en ny reaktorsäkerhetsutredning ligger väl i linje med detta och att en sådan naturligtvis borde göras. Det andra skälet är att Regeringsrätten har beslutat att verkställighet av beslutet den 1 juli inte skall ske. Man kan naturligtvis tycka att det skulle vara någon sorts bakslag för processen. Samtidigt får man konstatera att man naturligtvis bör ha tillit till juristerna. Man kan förstå deras bedömningar. Man kan begripa att de inte finner särskilda skäl att genomföra beslutet innan hela prövningen är gjord, och den kommer alltså att göras några månader senare än vi hade tänkt oss. Annars gäller naturligtvis den diskussion som vi för frågan om hur vi skall ha energin i framtiden. Vi fattade ett beslut för ungefär ett år sedan om energiomställning. Motiven för beslutet är egentligen två. Det första är det som har levt ända sedan folkomröstningen 1980, nämligen att vi inser att uranbrytning, var den än förekommer i världen - Ryssland, Kanada, Australien - är svår ur miljösynpunkt och skapar hälsoproblem. Vi vet ju mycket väl att vi inte skulle få för oss att börja bryta vår egen svenska uran. Det finns inga möjligheter att få till stånd ett sådant projekt. Vi vet att hanteringen av det radioaktiva avfallet är ett olöst problem. Fortfarande pågår diskussioner, och fortfarande vet ingen hur man långsiktigt skall klara de problem som det innebär. Vi försöker lösa problemet för stunden, men någonstans måste vi alltså fatta beslut. Det här är inga lätta frågor. Det är ingenting som gör att man kan bli mer förtjust i kärnkraftsproduktion över huvud taget. Själva driften, som kan synas väldigt miljövänlig så länge den fungerar, har ändå sina begränsningar. Det finns risker, den mänskliga faktorn inte minst. Det är av dessa anledningar som vi har fått diskussionen, och det är därför som en stor del av riksdagen och svenska folket har krävt att kärnkraften skall börja avvecklas. Men det har tillkommit en ytterligare riskfaktor, nämligen att kärnkraften är osäker också vad gäller den långsiktiga elförsörjningen. Det finns ett antal äldre reaktorer som löper risker för säkerhets eller funktionsstopp de närmaste åren. Det är alldeles självklart att om vi i Sverige skulle råka ut för den sämsta situationen, att mitt under någon kall vinter av olika anledningar bli tvungna att stoppa ett antal reaktorer och då inte ha vidtagit några som helst åtgärder för att kunna kompensera detta, vore ju situationen ytterst olustig både för svensk ekonomi och för svensk industri. Detta är naturligtvis någonting som man måste spekulera i och räkna in i de risker som finns. Därför borde svensk industri egentligen vara mycket tacksam över att det politiska systemet vidtar åtgärder för att garantera den framtida elförsörjningen. Det är dessa två tunga anledningar som gör att riksdagens tre partier - Centern, Vänstern och Socialdemokraterna - bestämt sig för att visserligen med stor försiktighet men med klar inriktning påbörja energiomställningen. Det indragna driftstillståndet för Barsebäck 1 skulle ju inleda kärnkraftsavvecklingen och kommer naturligtvis att bli den snöboll som kan rulla allt snabbare tills samtliga de tolv reaktorerna blivit utbytta mot besparande, mer effektiv och hållbar elproduktion. Det finns starka krafter och intressegrupper som inte vill acceptera denna nödvändiga utveckling - detta trots att folkomröstningen 1980 och riksdagsbeslutet strax därefter gav en klar inriktning för vad som skulle inträffa. Alla borde väl av folkomröstning och riksdagsbeslut förstå att dagen K för kärnkraftsavveckling skulle komma. Det finns i och för sig inte någon stor samhällsförändring som inte har föregåtts av politiska motsättningar. Riksdagens partier representerar ju olika samhällsintressen och har helt naturligt olika ambitioner för framtiden. Moderaterna är t.ex. lyckligt förvissade om kärnkraftens överlägsenhet och säkerhet, dock inte så säkra att man föreslår byggande av nya reaktorer. Moderaterna har kört med många stora överdrifter och med skrämseltaktik: Fyrdubblade elpriser och en kostnad på 20-30 miljarder för avvecklingen av Barsebäcksreaktorerna. Det är ett kortsiktigt taktikiserande. Man är naturligtvis helt underkastade de kärnkraftsintressen som styr i den här frågan. Ur valtaktisk synvinkel måste Regeringsrättens utslag, som betyder att det kan ta några månader innan det slutliga beslutet kommer - kanske dröjer det t.o.m. till efter valdagen - vara något chockartat främst för Moderata samlingspartiet. Jag vill passa på att fråga Mikael Odenberg och kanske också Lars Leijonborg: Kan ni sätta er i en regering som får som sin första uppgift att besluta om att dra in drifttillståndet för Barsebäck 1? Kristdemokraterna har också, som jag har varit inne på tidigare, fört ett lustigt spel i den här frågan. Om man nu tycker att moderaterna är konsekventa i sin hållning, så är det i alla fall någonting som man inte kan säga om kristdemokraterna, som ju tillhörde linje 3-partierna i folkomröstningen. Jag satt själv på en valvaka tillsammans med kristdemokrater, som sedan dess har krävt att samtliga tolv reaktorer skall avvecklas före 2010 och som under alla år har haft kärnkraftsavvecklingen som en prioriterad fråga. När det politiska systemet nu äntligen sätter ned fötterna och bestämmer sig för att starta energiomställningen tycker kristdemokraterna att det går alldeles för fort. När Barsebäck 1, som motsvarar 1 % av den nordiska elproduktionen, skall tas ur drift, tycker kristdemokraterna att det är för mycket och att det sker för snabbt. Vad månde det bliva av ett sådant parti? Flexibilitet saknas inte åtsminstone. Fru talman! Det finns ytterligare ett parti i riksdagen som har haft och fortfarande har kärnkraftsavveckling som en av sina viktigaste frågor men som ändå inte deltog i beslutet om energiomställningen. Jag tänker naturligtvis då på Miljöpartiet. Även om jag inte tycker att representanten här i dag, Eva Goës, är den som framför allt har misskött frågan, vill jag ändå ta upp Miljöpartiets agerande. Miljöpartiet har ju under alla år aktivt verkat för att få i gång kärnkraftsavvecklingen, men när Sveriges riksdag nu äntligen kommer till skott, vill eller orkar inte Miljöpartiet vara med. I stället idkar man, som jag tycker, krypskytte mot riksdagsbeslutet och de partier som vill genomföra energiomställningen. Barsebäcksbeslutet attackerar Birger Schlaug detta med omdömen som jönserier. Man kan ju inte rikta sig mot annat håll än mot de partier som försöker att åstadkomma energiomställningen. Man ägnar sig åt överdrifter, som när Oskarshamn 2-analysen kom då man omedelbart krävde ett stopp av O-2:an nästan över natten. Sådana här överdrifter skapar ingen bra situation. Man frågar sig ibland vad Miljöpartiet egentligen har för konkret förslag för att snabba på kärnkraftsavvecklingen. Är det genom högre beskattning av kärnkraftselen? Vem tror Eva Goës i så fall skall få betala den? Det vore bra om vi i den här debatten kunde få Miljöpartiets uppslutning bakom energiöverenskommelsen. Det skulle stärka den möjlighet som vi nu har att få till stånd en kärnkraftsavveckling.

Fru talman! Kärnkraften, eller rättare sagt atomkraften, är ett ständigt närvarande hot mot livet. Atomkraften hör inte hemma i ett civiliserat samhälle och definitivt inte i ett ekologiskt hållbart samhälle. Därför borde dagens debatt vara överflödig. Atomkraften skall bort - ju snabbare desto bättre. För varje dag de tolv svenska reaktorerna går produceras 850 kilo högradioaktivt avfall. Efter Tjernobyl fick vi bara ett par kilo över oss. För varje dag skapas nya hot om smuggling av radioaktivt material, som kan leda till att flera får tillgång till atombomben. Det går inte att sprida fredlig atomteknologi utan att riskera spridning av atombomben. Ta Indiens kärnvapenprov som exempel! Kärnkraft och kärnvapen är siamesiska tvillingar. En gång i tiden startade Sverige sitt atomprogram för att kunna framställa en egen blågul atombomb. Som tur var fick kvinnorna i regeringen stopp på detta vansinne. Fru talman! Det är allvarligt om kärnkraftsavvecklingen skjuts upp ytterligare. En fördröjd avveckling kostar. Atomkraften är dyr, farlig och förlegad. Den är en återvändsgränd. Den spiller två tredjedelar av sin energi till vatten och luft. Att koka vatten genom atomklyvning i stället för med biobränsle är det dyraste, dummaste och farligaste sättet att koka vatten på. Sydkraft förhalar ärendet och kräver ersättning, trots att vi genom demokratiska beslut sagt att den miljöfarliga atomkraften måste bort, och trots att man har haft 18 år på sig att tänka i nya banor. Borde tillverkarna av DDT och kvicksilver eller växtskyddsmedel ha fått ersättning för att dessa medel förbjöds? Skall tobaksindustrin får ersättning när reklamen inskränks? Skall de som tvingas sluta handla med akrylamid efter det som hände i Hallandsåsen också få ersättning? Då skulle de flesta viktiga miljöreformer omöjliggöras. När sötningsmedlet cyklamat förbjöds fick intressenterna ett år på sig att avveckla och ingen ersättning. Detta handlar inte om expropriering av ett väveri utan av ett miljövidrigt företag. Inget hindrar att det här skapas annan kraft som är miljövänlig och energieffektiv. För var dag åldras kärnkraften, och åtgärder för att lappa och laga blir dyrare och dyrare. Att lägga ned ytterligare miljarder på denna utdöende dinosaurie är kapitalförstöring. Dinosaurierna dog ut när villkoren för deras existens ändrades, trots att de var störst och starkast. Kärnkraftens tid är också förbi. Den är död. Dessutom ökar olycksrisken ju äldre reaktorerna blir på grund av försprödning och andra ålderssvagheter i material och system. Efter händelserna 1992, då fem reaktorer stängdes av i närmare ett halvår, sade en kärnkraftsexpert att reaktorernas ålderskrämpor hade uppträtt tidigare än väntat. Experterna har också erkänt att svenska reaktorer lider av korrosion i rören. "Rost i rören" syftar i detta fall inte på politiker och kärnkraftsägare. Fru talman! Den 18 december 1997 stod jag i denna talarstol och varnade för det läge som Sverige och kärnkraften befinner i sig i i dag. Jag hade önskat att Miljöpartiets farhågor inte hade besannats utan att avvecklingen av kärnkraften hade varit ett faktum. Men vi ser i dag resultatet av den svaga skrivning som finns i avvecklingslagen. För några veckor sedan kom konstaterandet att svenska kärnreaktorer är sämre än öststaternas, vilket slog ned som en bomb för vissa. Men skam till sägandes var det en gammal nyhet. Att en härdskada kan inträffa vart tusende reaktorår i Oskarshamn 2 hade klargjorts för drygt ett år sedan. Med den mätmetod som används, PSA, har man kunnat jämföra Ignalina och Oskarshamn och funnit, till Folkpartiets förtret, att Oskarshamn är farligare än Ignalina. Sent skall syndaren vakna. Även den svenska kärnkraften är livsfarlig. Ingen kan ju veta när man skall stänga. Hur vet man när det är fem minuter kvar till smällen? Det har hänt en olycka i ett kapitalistiskt land och en i ett kommunistiskt land. Varför skulle det inte kunna hända i ett blandekonomiskt land som Sverige? Nej, stäng de fyra gamla reaktorer vars elsystem inte är tillräckliga. Följ kärntekniklagens 15 §, som gäller om det föreligger synnerliga skäl från säkerhetssynpunkt. Vi har tidigare stängt fem reaktorer, som jag sade, när isoleringsmaterial byttes ut för att förhindra en allvarlig olycka av samma typ som i Det är helt obegripligt att SKI:s generaldirektörer inte genast ingrep eller att miljöministern inte höll sitt löfte vid hemkomsten från sin utlandsresa och stängde de fyra reaktorer som endast har två elsystem. Det finns krav på fyra elsystem i de nya reaktorerna. Alla reaktorer måste ha samma säkerhetskrav. Ni har väl hört talas om den svagaste länken? Varför slog inte SKI larm tidigare? Hur kan ansvariga försvara bristen på åtgärder? Vi i Miljöpartiet ifrågasätter dessutom de rutiner som SKI har använt sig av. System med självrapportering duger inte. I USA har man razzior, dvs. Vad jag tidigare kritiserat - med bistånd från Riksrevisionsverket - är risken för capture of regulator. Det innebär att de inspektörer som är knutna till reaktorerna blir kompisar med ägare och anställda, så att det brister i tillsynen. Det behövs alltså rotation på dessa poster vad beträffar utbyte av personer och kärnkraftverk. Grundlagsändringen 1995 har försatt Sveriges regering i en kniptång. Att Regeringsrätten nu skall granska om avvecklingslagen håller juridiskt är helt följdriktigt. Jag kritiserade regeringen, som inte hade läst på läxan om EG-rätten. Jag kritiserade inte Regeringsrätten. TT vägrade att ta tillbaks det felaktiga citatet. Härmed är det rättat. Det har hela tiden hävdats att Sverige skall ha sin egen energipolitik, men det går inte om EG domstolen kommer fram till att denna avveckling snedvrider konkurrensen och om Sydkrafts överklagan om avsaknad av miljökonsekvensbeskrivning går igenom, samt om beslutet strider mot principen om skydd av enskildas rättssäkerhet. Då har Sveriges regering verkligen hamnat i en rävsax. Minns ni Riksskatteverkets broschyr Ja eller nej till svenskt medlemskap i EU? Där gav man löftet att den svenska kärnkraftspolitiken inte påverkas av medlemskapet. Känn er grundlurade! Om Sverige inte fälls betyder det i alla fall ett överläge för Sydkraft, som kan hävda att ersättningen för utebliven kraft skall kompenseras fullt ut - vad nu det betyder. Miljöpartiet tycker att det borde vara en kompensation på 0 kr. Vem vill ta över gamla oförsäkrade reaktorer som behöver mer och mer underhåll för varje år som går? Det handlar om livsuppehållande långvård, som Ulla Lindström sade för 12 år sedan i samband med Tjernobylolyckan. Vi i Miljöpartiet kräver att kärnkraften skall betala sina verkliga kostnader. Sverige måste sluta att socialisera kärnkraftens förluster och privatisera dess vinster. Kärnkraften påstås vara billig, ungefär som en oförsäkrad bil utan bromsar är billigast i drift. Det är hög tid att kärnkraften betalar sina miljö-, hälso och försäkringskostnader. Höj elpriset på kärnkraft till EU-nivå genom att höja elskatten på kärnkraft, men sänk skatten på arbete. Med andra ord bör man skatteväxla. En höjning med 2 öre nu, och sedan en årlig höjning med 1 öre per kilowattimme, medför att kärnkraften blir olönsam och stängs av sina ägare, åtminstone senast 2010. 2010 är ett år som för övrigt fallit bort ur energiöverenskommelsen mellan Centern, Med den kommande avregleringen av den europeiska elmarknaden kommer de svenska elpriserna att stiga, enligt professor Björn G. Karlsson. Han räknar med att avvecklingen av Barsebäck betyder 2 öres höjning. Det är ungefär 200 kr för dem som förbrukar 10 000 kilowattimmar per år, Lars Leijonborg, och inte 2 000. Anpassningen till Europamarknaden gör att höjningen blir tio gånger högre, alltså 20 öre per kilowattimme. Därför har Karlsson blivit ombedd av Stora att se över företagets energianvändning. Den elintensiva industrin måste se om sitt hus nu och inte vänta tills det är för sent. Professor Karlsson har i en rapport visat att Volvo förbrukar två gånger mer elenergi i Sverige än i utlandet för samma produktion, klimatfaktorer inberäknade. Electrolux förbrukar tre fyra gånger mer. Potentialen för energibesparing är med anda ord stor för industrin. Naturskyddsföreningen har haft en kampanj där man visat hur mycket mat kostar i energi. Man har kommit fram till att vi kan spara 16 reaktorer genom att se över energianvändningen i samband med maten. Det gäller allt från jordbrukets kemikaliserade samhälle och gödsel till transporter, lagring och tillagning. Vi behöver inte öka koldioxidhalten. När det gäller övergång till förnybara energislag och energieffektivitet ligger Danmark och Tyskland långt framme. Tyskland och Indien har passerat Danmark beträffande vindkraft. Danmarks regering har satt upp målet att minst 50 % av energin skall komma från vindkraft år 2030. Fru talman! Shell satsar 500 miljoner dollar på solceller och på hållbara skogsplantager i u-länder. Energirevolutionen är här. Vilka mål har Sverige satt upp? Målet är att kanske avveckla Barsebäck 2 om det finns ersättningskraft. Vad händer sedan? Fru talman! Om vi blickar ut över världen kan vi konstatera att Tyskland, USA och Kanada m.fl. har stängt kärnkraftverk på grund av höjda säkerhetskrav och/eller att ekonomin omöjliggjort fortsatt drift. Har Sverige höga säkerhetskrav? Nej. Vi borde skärpa kärntekniklagen. Det är precis vad vi betonade i debatten förra året. För kärnkraften gäller att "allt måste fungera i det närmaste perfekt överallt och ständigt" enligt Mc Murphys lag. Tillbud på tillbud har rapporterats i svenska kärnkraftverk. Serien av allvarliga händelser börjar bli lång. 1987 var det Oskarshamn 3, då snabbstoppet inte var inkopplat. I Oskarshamn 2 gällde det sprickor i rörböjar och läckage av radioaktivitet. 1992 i Barsebäck 2 var det isoleringsmaterial som täppte igen silarna i kylvattenintaget osv. 1997 upptäckte man i Ringhals 4 att man inte såg de två lampor som varnade för att två ventiler var stängda. Dessa ventiler hade samband med regleringen av trycket i inneslutningen runt härden. Tyvärr kan listan på allvarliga incidenter göras ännu längre. Miljöpartiet de gröna har begärt en skärpning av säkerhetskraven i kärntekniklagen. Det är då lika viktigt att redogöra för de beräkningar som ligger till grund för den skärpta lagen. Säkerhet kan räknas ut på flera sätt, och osäkerhetsintervallet varierar med faktor 100. Det skulle betyda att risken för en härdskada i Oskarshamn 2 är en på tio år lika väl som en på I kärntekniklagen står det att alla svenska kärnkraftverk skall drivas så att kraven på säkerhet tillgodoses. Det är uppenbart, inte minst mot bakgrund av de fortlöpande säkerhetsincidenterna, att "säkerhet" i detta sammanhang är ett relativt begrepp. Med ny kunskap och medvetenhet om de risker kärnkraften medför är det nödvändigt att kärntekniklagen uppdateras. Detta krav har Miljöpartiet upprepat under sin tid i riksdagen. Centern har alltså kunnat ansluta sig till våra tidigare reservationer, men så har mig veterligen inte skett. Att sedan den organisatoriska och mänskliga osäkerhetsfaktorn inte är inkluderad i sannolikhetsberäkningarna gör det omöjligt att bedöma när och var nästa stora olycka inträffar. Avvecklingslagen blir en juridisk fälla, sade vi i december. Det var förutsägbart. Om regeringen hade gått på Miljöpartiets linje och fört in i lagen att kärnkraften är ett hot mot liv i portalparagrafen, hade vi sluppit den handlingsförlamning som har uppstått i dag. Eller var det meningen? Är avvecklingen ärligt menad från regeringens sida? Eller förstod regeringen att det här skulle hända, så att den skulle kunna säga: Vi gjorde vad vi kunde. Miljöpartiet kan ge ett gott tips, fru talman. Det är aldrig för sent att höja priset på kärnkraftsel så att den betalar sitt faktiska pris och inte dagens subventionerade. Eller som Earth Council uttrycker det: "Det är en otrolig värld som spenderar hundratals miljarder dollar varje år för att subventionera sin egen undergång." I Energikommissionen var Moderaterna överens med Miljöpartiet om att kärnkraftsbolagen skall betala full försäkringskostnad. Om Socialdemokraterna går på samma linje finns det alltså en stor majoritet i riksdagen för detta. Så låt de gröna marknadskrafterna råda! Glöm inte hur kärnkraften skördat offer i hela sin kedja, från uranbrytning till kärnavfall, och hur nära förknippad den är med kärnvapen. Samtidigt som urinvånare kämpar mot att en ny urangruva skall öppnas i Jabiluka i Australien, i Kakadus nationalpark som finns på Unescos världsarvslista, dör fler och fler barn i sköldkörtelcancer i Vitryssland och Ukraina efter Tjernobyl. I Sverige påminns vi varje gång mätningar görs i fisk och vilt om att Tjernobyl finns här och nu. Om kärnkraftsproducenterna hade blivit ålagda att betala sina fulla kostnader, inklusive risk-, hälso och miljökostnader för hela kärnkraftskedjan - uranbrytning, drift och slutförvar - skulle kärnkraften avveckla sig själv. Låt oss äntligen få se det ske!

Fru talman! Så är det då dags igen för en energipolitisk debatt. Det är en i raden av dessa debatter som ju har haft ett väldigt stort utrymme i svensk politik i över 20 år. Det här är en fråga, energifrågan, som används som bricka i det politiska spelet om regeringsmakten. Vi hörde ju nyss, fru talman, Lennart Beijer. Vad var det han talade om? Jo, han talade om valtaktik. Det är vad den här frågan har reducerats till i stället för att man diskuterar fakta kring energifrågan. Energipolitiken är viktig. Den är central. Den är en väsentlig del i villkoren för företagande och därmed för tillväxt. Men låt oss då se till att vi får långsiktiga och stabila spelregler så att företag och individer vet vad som gäller! Nu har vi genom regeringens agerande, som fått stöd av Centern och Vänstern, fått ett energipolitiskt och juridiskt moras. Ingen vet vad som gäller och vad som kommer att hända. Regeringen har vare sig redovisat miljökonsekvenserna eller kostnaderna för det beslut som man har drivit igenom - ett beslut som nu tills vidare har upphävts av domstol. Hela energipolitiken har därmed gått i stå. Det är klart att det är regeringen som ytterst bär ansvaret för detta fiasko. Hur kan regeringen begära att svenska folket skall få respekt för politiken när ni inte har redovisat miljökonsekvenser eller kostnader för detta beslut? Men, fru talman, vi är inte långsinta. Vi vill försöka finna nya vägar ur detta. Låt oss hjälpas åt att ta oss ur det här moraset. Låt oss finna nya infallsvinklar som kan lösa upp knutar och blockeringar och ge långsiktighet. Varför inte gå tillbaka, Anders Sundström, till den linje som regeringen hade strax före det att den här olyckliga energiöverenskommelsen slöts? Det kan jag också säga till Lennart Beijer. Han var ju också med på ungefär samma hållning som regeringen och vi kristdemokrater då hade; att vi skulle stänga reaktorer när vi hade fått fram det förnybara och när vi kunde spara bort el. Men det är klart, Lennart Beijer hade väl ställt upp på vilken överenskommelse som helst. Det viktiga för honom var ju att få vara med. Det hörde ni ju tidigare i hans inlägg. Det handlar om valtaktik för hans del. Varför inte gå tillbaka, Anders Sundström, till den egentligen självklara hållningen att fasa ut kärnkraftsreaktorer i takt med att inhemsk förnybar elproduktion tillkommer och att el sparas och effektiviseras bort? En sådan linje skulle få starkt och brett stöd här i denna kammare - och inte minst hos svenska folket. Varför inte nu säga nej till ökad olje-, kol och fossilgasanvändning och verkligen bestämma att det är det ekologiskt hållbara energisystemet vi skall ha? Vad gäller klimatpolitiken uppenbarades ju regeringens nakenhet mycket tydligt häromveckan när den här s.k. miljöpropositionen presenterades. Det fanns inga förslag till åtgärder och inga förslag till målsättningar på det här området. Som alla förstår hänger det här samman med energiuppgörelsen. Det är en uppgörelse som leder till dramatiskt ökade utsläpp av koldioxid. Detta späder på den förödande växthuseffekten och bidrar enligt nya rön också till att trasa sönder jordens skyddande ozonlager. Jag kunde konstatera för några veckor sedan att regeringens egen myndighet på området, energimyndigheten, har räknat fram att det om man skulle stänga en reaktor omedelbart handlar om en ökning på 9 % vad gäller koldioxidutsläppen. Detta är alltså regeringens egen myndighet. Ändå försöker regeringen mörka de här konsekvenserna. Som bieffekt av ökad fossilförbränning får vi också ökad försurning. Det hämmar i sin tur skogens tillväxt. Det handlar om en 50-procentig ökning av svaveldepositionen i vissa områden i södra Sverige. Det bidrar bl.a. till att minska skogstillväxten. Möjligheten till biobränsleuttag minskar alltså genom regeringens energipolitik. Det är tvärtemot vad man säger; att man skall satsa på biobränslena. Vi får alltså mindre tillväxt genom den här politiken. Vi får sämre förutsättningar att lyfta fram bioenergin som ett alternativ. Vi från Kristdemokraternas sida vill nu föra fram förslaget att regeringen gör en miljökonsekvensanalys av det energibeslut man har fattat tillsammans med Centern och Vänstern. Det är en stor skandal att man har fattat beslut om stängning utan att redovisa miljökonsekvenserna. En miljökonsekvensanalys är ju numera det normala vid allt beslutsfattande som kan påverka miljön. Men i den här frågan har den lyst med sin frånvaro. Ni kanske minns energiministern ord i samband med energiuppgörelsen för drygt ett år sedan? Det skulle handla om någon droppe mer olja i systemet. Det handlar faktiskt om en stor flod med olja. Det är flera hundratusen kubikmeter det handlar om. Den droppen olja är väldigt stor, näringsministern! Också EU-kommissionen, om vi tittar litet utåt, fäster stor vikt vid att policybeslut i medlemsländerna föregås av miljökonsekvensstudier av olika beslutsalternativ. Man vill ha en beräkning av de kostnader som samhället och individerna åsamkas genom skador på miljö och hälsa. Sådana analyser finns också för kraftproduktion. Varför inte redovisa konsekvenserna av användningen av olika energislag? Trots att regeringen inte har gjort en sådan analys kan jag i dag presentera en sådan som är gjort av Elforsk och SMHI. Vad säger den om att stänga en reaktor utan att ha förnybar elproduktion att tillgå? Den säger att det blir oljekraft från Karlshamn och kolkraft från Danmark och Tyskland med dramatiska mängder koldioxidutsläpp som följd. Till detta kommer utsläpp av svavel och kväve som kan räknas i tusentals ton. Särskilt svaveldepositionen kommer att öka. Många års miljöarbete går därmed till spillo vad gäller att minska försurningstrycket. Varför skall vi göra på det sättet? Var det verkligen så kärnkraften skulle fasas ut? Nej, är svaret. Det är faktiskt ett brott mot folkomröstningen år Det har i debatten framförts krav om en ny säkerhetsutredning gällande kärnkraftsreaktorerna. Det är bra. Vi skall alltid se till att arbeta med säkerhetsfrågorna. Samtidigt kan man konstatera att säkerhetsbilden inte har förändrats på senare tid. Man har i Oskarshamn och Barsebäck gjort fördjupande analyser som dock inte är jämförbara med varandra eller än mindre med analyser för reaktorer av Ignalinatyp. Det är bra att man jobbar vidare med detta. Men att dra de förhastade slutsatser som bl.a. Lennart Daléus och Eva Goës har gjort att O 2:an skulle vara farligare än Ignalina är, fru talman, inte seriöst. Varför för man debatten på den nivån? Varför vill man inte ha en seriös diskussion om det fortsatta säkerhetsarbetet? Det är det som säkerheten vinner på. Diskuterar vi säkerhet kan vi också fråga oss andra saker. Nu tänker man genomföra kabeln mellan Sverige och Polen. Det innebär möjligheter att ta in polsk brunkolskraft men också i förlängningen - kanske det blir så - att importera kärnkraftsel österifrån. Då kan man fråga sig om säkerheten: Är det att bidra till ökad säkerhet? För detta bär också de partier som var bakom energibeslutet ansvaret. Fru talman! Är det inte dags att en gång för alla försöka få stabilitet i den här frågan? Är det inte dags att lösa upp onödiga politiska låsningar så att krafterna kan koncentreras på att få fart på Sverige genom tillväxt och företagande? Varför inte åtminstone nu diskutera om möjligheten att låta svenska folket på nytt få ta ställning till hur vi skall komma vidare? Skall vi stänga en kärnkraftsreaktor genom att fortsätta med fossilkraft? Eller skall vi stänga i takt med att förnybar elproduktion tillkommer? Man kan också fråga sig om två miljoner röstberättigade personer inte skall ha något att säga till om i denna fråga, de två miljoner som tillkommit sedan 1980. Sundström, Lennart Daléus och Lennart Beijer. Ställer ni upp på att göra en miljökonsekvensutredning om stängningen av Barsebäcksreaktorerna?

Fru talman! Det är ett ganska intressant samtal som pågår i denna sal. I denna sal sitter företrädare för sju partier som alla vill avveckla kärnkraften. Dessa sju partier har på ett eller annat sätt deltagit i en folkomröstningskampanj där samtliga tre alternativ innebar en avveckling av kärnkraften. Det är 18 år sedan. När vi nu börjar med att stänga den första och den minsta reaktorn hotar jordens undergång.

Det tål att fundera på vilka valda som väljarna har. För mig är detta ganska enkelt. Sverige är ett land som behöver mycket el. Vi kommer att behöva mycket el också i framtiden. Det beror på att Sverige ser ut som det gör: geografi, klimat och avstånd. Vi behöver långsiktig trygg försörjning av el därför att Sverige är ett land där vi är väldigt beroende av våra tunga basindustrier. Det är industrier som bestämmer sig för investeringar som skrivs av på 15-20 års tid. Det är klart att vi måste förnya en sådan viktig del av vår produktionsapparat som den som producerar elen. Det är inte så märkvärdigt. Vi behöver konkurrenskraftiga elpriser. Sverige är ett av de länder i världen som förbrukar mest el. Det gör vi framför allt genom att vi stoppar in elen i våra bilar, i våra stålverk och i våra pappersmaskiner för att på det sättet exportera varor och tjänster ut över världen. Vi behöver faktiskt bygga undan för undan en ny elproduktionsapparat. Det är vårt ansvar, riksdag och regering, att se till att vi har en långsiktig försörjning. Vi alla sju partier har rekommenderat svenska folket i tre alternativ i folkomröstningen att ersätta kärnkraften med något annat för att klara försörjningen långsiktigt. Det är vårt uppdrag att se till att vi gör det. För mig är det inte alls speciellt dramatiskt att nu börja denna omställning. Det kanske är litet sent. 18 år är en lång tid. Jag kan förstå att många funderar över varför vi folkomröstade för 18 år sedan och valde en mängd människor som skulle genomföra det - göra detta möjligt, som det stod på våra valsedlar - om vi inte kan börja förrän nu. Men nu kan vi börja. Vi har nu en produktionsapparat som tål att vi stänger av den första reaktorn. Det är faktiskt så att Sverige över en klimat och konjunkturcykel har ett överskott av el som motsvarar den första Barsebäcksreaktorn. Det är därför vi nu kan börja. Det är inte märkvärdigare än någonting annat. Flygbolag byter flygmaskiner när de börjar bli gamla. De byter dem inte alla samma dag, utan de byter dem kontinuerligt. Bilindustrin tar fram nya bilmodeller utan att man för den skull slutar att använda eller ens tillverka de gamla modellerna. Det är inte märkvärdigt. Så gör man inom andra områden, och så måste vi naturligtvis också göra när det gäller elen. Varför det är speciellt viktigt att vi gör det i vårt land är att vi i vårt land har hälften av vår elproduktion uppbyggd på kärnkraft. Det finns nästan inget annat land i världen som är så beroende av kärnkraft. Samtidigt är Sverige det land i världen där hela riksdagen på folkets uppdrag vill avveckla kärnkraften. Det är klart att vi måste börja att göra det på ett förnuftigt, långsiktigt och bra sätt. Beslutet att avveckla är alltså enigt. Litet förvånad blev jag när jag hörde Leijonborg kritisera socialdemokratin för att vara ett avvecklingsparti. Är inte Leijonborgs parti också ett avvecklingsparti? Visst var det det ni sade - att ni också ville avveckla kärnkraften? Eller har ni någon annan ståndpunkt som ni aldrig har berättat om för någon? Berätta om den nu, då! Visst är det fortfarande så att Folkpartiet vill avveckla kärnkraften? I den meningen står vi faktiskt på samma sida, Lars Leijonborg och jag, hand i hand. Varför vill vi avveckla kärnkraften? Det tål att upprepas några gånger. För det första är inte kärnkraften riskfri. De äldsta reaktorerna är snart 25 år gamla. Olycksrisken ökar med ålder. Det är inget märkvärdigt. Så är det med allting annat här i världen också. Det gör att det finns starka skäl för Sverige att avveckla. För det andra är kärnkraften omstridd. En olycka som inträffar i vårt eller i något annat land skulle påverka opinionen i Sverige, kanske på ett mycket dramatiskt sätt. Sverige är som jag sade ett av de länder som är mest beroende av kärnkraft. För det tredje är kärnkraften inte ekologiskt uthållig. Den bygger trots allt på att vi producerar el genom att använda ändliga resurser. Den bygger också på att vi producerar el för vår generation, och lägger ansvaret för att hantera avfallet på kommande generationer. Det är faktiskt på det sättet. Jag och många med mig har en vision om ett helt annat samhälle - ett samhälle som är anpassat till de villkor som vår natur ställer upp. Det är för mig viktigt att man kan hitta lösningar där man, när man går till jobbet på sågverket i Norrlands inland och kör i gång sågklingan, skall veta detta: Vi använder inte bara en råvara för att tillverka möbler, snickerier eller vad det är, utan vi använder också en elproduktionsanläggning som är i harmoni med miljö och natur. På samma sätt vill jag hitta en lösning där jag de gånger jag skjutsar ungarna till fotbollsträningen - det blir inte så ofta nu för tiden - skulle kunna göra det i en bil som drivs av ett bränsle i harmoni med naturen. Vi har bara en jord, och vi får ingen ny. Det är vår generations ansvar att se till att vi också ställer om elproduktionen på ett sådant sätt att den blir ekologiskt uthållig. För det fjärde är kärnkraften och kärnkraftsreaktorerna inga evighetsmaskiner. Vi vet alla att kärnkraften förr eller senare tar slut. Den sista reaktorn blir en dag oundvikligen för gammal. Då är det väl ganska klokt att nu lugnt och försiktigt planera och påbörja omställningen. För oss i de tre partier, regeringspartiet, Centern och Vänstern, som kom överens om att nu påbörja omställningen ser alternativet ut på det här sättet. Mot detta står två stycken andra ståndpunkter. Den ena företräds av Miljöpartiet. Den går ut på att man genom att höja elpriset kraftigt stänger alla reaktorer nu. Jag måste ställa en fråga till Miljöpartiet. Hur mycket måste vi höja elpriset för att Barsebäck skall stängas den 1 juli? Är det med två, fyra eller tio öre? Det är en ganska intressant fråga. Hur mycket måste man höja elpriset för att Barsebäck skall stanna nu? Den frågan skulle jag vilja ha svar på. Miljöpartiet vet säkert detta - det låter ju så. Folkpartiet och numera också Kristdemokraterna. De skall stänga alla reaktorer samtidigt - inte nu, men sen. Regeringens, Centerns och Vänsterns position, nämligen att vi nu börjar omställningen, att vi tar god tid på oss och att vi sprider kostnaderna över tiden genom att sprida också investeringarna ökar förutsättningarna för att klara att ställa om till det ekologiskt uthålliga, eftersom vi gör det under lång tid. Det tycker jag är det alternativ som är det kloka och förnuftiga. Att göra allt nu, som Miljöpartiet, eller att göra allt sedan, som Moderaterna och Folkpartiet, är inte speciellt förnuftigt. Det kan egentligen inte någon hävda. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte bara stänger Barsebäck, utan att vi samtidigt presenterar ett omfattande program för att ta fram alternativen. Vi stänger den första reaktorn i Barsebäck därför att vi har ett överskott på el motsvarande en Barsebäcksreaktor över en konjunktur och klimatcykel. Trots detta redovisar vi ett omfattande program på 9 miljarder kronor i form av stimulansbidrag för att ta fram de ekologiskt uthålliga alternativen. Vi har också ett mycket omfattande forskningsprogram som innebär en fördubbling av forskningsanslagen för att finna mer av den nya och moderna tekniken. Den gör inte bara att vi hittar det som är ekologiskt uthålligt för oss själva, utan att vi också hittar de varor och tjänster som vi vill kunna sälja till andra länder och till andra marknader. Detta gör att Sverige också långsiktigt blir en stark industrination. Det tycker jag är viktigt att få säga. Jag skulle vilja sluta med att säga att regeringen är övertygad om, och har bestämt sig för, att vi nu skall påbörja omställningen. Vi skall göra det, vi skall starta med Barsebäck och vi skall göra det på ett lugnt och planerat sätt. Moderaterna gick till val på linje 1 år 1980. Då sade de så här: Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. Vi kan hålla på och tvista om huruvida det är möjligt just nu. Men mina frågor till Moderaterna är: Vad vill Moderaterna göra? Vad har Moderaterna gjort för att det skall bli möjligt att påbörja omställningen? Vilka förslag har Moderaterna och vilka åtgärder vill man vidta för att göra det möjligt att nu påbörja omställningen så här 18 år efter det att man tryckte den där valsedeln och gick till svenska folket? Det var väl inte bara någon lek, något spel eller någon taktik? Vad vill Moderaterna göra för att det skall bli möjligt att nu påbörja detta?

Fru talman! Just därför att det har gått 18 år sedan 1980 års folkomröstning är det klart att man kan diskutera dagens legitimitet av folkomröstningsresultatet. En stor del av väljarkåren har bytts ut. Men låt oss hålla till godo med utslaget. Eftersom näringsministern tycks ha glömt det finner jag anledning att erinra honom om att folkomröstningsutslaget faktiskt innebar att svenska folket godkände en utbyggnad av den svenska kärnkraften från dåtidens sex till tolv reaktorer. Allt detta gjordes i syfte att komma bort från användningen av fossila bränslen, och i avvaktan på att förnybar energi skulle bli ett tillgängligt alternativ. Där är vi inte än. Vi skulle använda elen från kärnkraften så länge den behövdes för upprätthållande av välfärd och sysselsättning. Det är just detta som regeringen och Socialdemokraterna nu vill bryta emot genom att avveckla i förtid och återinföra den användning av fossila bränslen som kärnkraftsprogrammet syftade till att ta oss bort ifrån. Regeringens energipolitik är ett brott mot utslaget i folkomröstningen. Det innebär att det socialdemokratiska arbetarpartiet har konverterat på rekordtid från ett linje 2-parti till ett linje 3-parti - för att nu tala i folkomröstningstermer. Just därför är oppositionens kritik också inom det socialdemokratiska partiet så hård. Låt oss ta Pappersarbetareförbundets ordförande Sune Ekbåge som ett bra exempel. Han karakteriserar regeringens energipolitik som helt vansinnig, och han är en representativ stämma för hela den samlade svenska fackföreningsrörelsen. Det beror på att det fanns en massa socialdemokratiska kämpar och fackföreningsmän som i 1980 års folkomröstning stod på barrikaderna och slogs för vad de trodde var en förnuftig energipolitik och som nu upptäcker att Göran Persson och Anders Sundström har lurat skjortan av dem och gjort om Socialdemokraterna till ett linje 3 Ni skadar med den politiken jobben. Ni skadar med den politiken miljön. Ni skadar med den politiken ekonomin. Ni splittrar landet. Ni bedriver en politik som är djupt destruktiv därför att den bygger på kapitalförstöring. Allt detta gör ni dessutom av partitaktiska skäl. Vårt alternativ är naturligtvis inte att stänga alla reaktorer samtidigt. Vårt alternativ är att göra som vi sade i folkomröstningen, nämligen att låta ekonomi och säkerhet vara avgörande för och styra förnyelsen av den svenska elproduktionsapparaten. Låt mig så till sist upprepa de två frågorna till Anders Sundström. För det första: Avser näringsministern att hålla ord? Avser näringsministern att se till att regeringen återkallar sin begäran om ett bemyndigande, så att riksdagen i enlighet med näringsministerns löfte får möjlighet att pröva ersättningen till Sydkraft om det träffas en frivillig uppgörelse? För det andra: Vad kommer en förtida kärnkraftsavveckling i Barsebäck att kosta det svenska folkhushållet och skattebetalarna?

Fru talman! Om jag kommer ihåg rätt, Mikael Odenberg, skulle man om man varit linje 3-anhängare i dag, ja faktiskt för ett antal år sedan, ha stängt alla tolv reaktorer - det finns ju de som tillhörde linje 3 som vi kan fråga, t.ex. Dan Ericsson. Mikael Odenberg anklagar mig för att vara linje 3:are. Då är han antingen dåligt påläst, eller också vill han inte kunna sakfrågan. Linje 3:s lösning är faktiskt för länge sedan förbi. I linje 2 däremot, som jag tillhörde, sade vi att vi skulle börja omställningen just nu när vi började. Mikael Odenberg har för vana att använda väldigt starka ord. Om Lagrådet sade han en gång i tiden att det var ett stort skämt. Nu är det någon annan som är ett skämt. Det som bestämmer om man är bra eller dålig är väl helt enkelt vilken ståndpunkt man har i förhållande till Mikael Odenberg. Jag skall däremot svara på Mikael Odenbergs fråga om bemyndigandet. Ja, vi har begärt riksdagens bemyndigande att få genomföra denna stängning av Barsebäck. Vi har gjort det med ett underlag i en folkomröstning. Vi har gjort det mot bakgrund av att en majoritet av riksdagen står bakom ett inriktningsbeslut och ett lagstiftningsbeslut. Bemyndiganden har förekommit tidigare. Under förra mandatperioden gjorde den dåvarande borgerliga regeringen ett bemyndigande på 17 sidor i en proposition om att sälja ut samtliga svenska statliga tillgångar. Detta gjorde man när räntan var 500 %, och aktiekursen var inte i topp, om jag säger så. Då gjorde man detta bemyndigande - utan någon utredning, utan något som helst underlag. Och Mikael Odenberg satt tyst. Här finns ett gigantiskt material som visar vad vi vill göra. Vi har också gått till riksdagen och fått stöd över blockgränserna och inte hos Ny demokrati, som ni gjorde. Min fråga kvarstår, Mikael Odenberg: Vad vill ni göra för att göra det möjligt att nu påbörja omställningen? Det var ju det ni sade. Vad vill ni göra för att 18 år efteråt göra det möjligt att påbörja omställningen?

Fru talman! Låt mig, eftersom jag glömde det tidigare, nu ta tillfället i akt att å Moderata samlingspartiets vägnar uttrycka en stor förståelse för Lennart Daléus önskemål om en reaktorsäkerhetsutredning. Det finns inslag i den svenska engergipolitiken som ger ett sådant önskemål ökad aktualitet. Jag vill ge tre exempel på det. I januari intervjuades chefen för Ignalinaverket, Han gjorde där helt klart att den gamla tisdplanen för avställning av Ignalina inte längre är aktuell. Han uttalade i intervjun mycket tydligt att han när Polenkabeln är färdig hoppas kunna exportera ersättningsel för Barsebäck från Ignalina till Sverige. I februari annonserade det litauiska ekonomidepartementet i Financial Times. Man begärde offerter från grupper av västerländska företag på att bygga och operera en elförbindelse till Västeuropa. Det anmärkningsvärda var att man i annonsen tio år framåt i tiden garanterade årliga elleveranser på minst 6 TWh, något som i min begreppsvärld innebär att man måste driva Ignalina vidare lika länge. I går uttalade Rysslands förre vice premiärminister Anatolij Tjubajs, numera vd för det stora ryska energibolaget som behärskar 80 % av den ryska marknaden, att han såg stora möjligheter i den destruktiva förtidsavvecklingen - ja, han kallade den inte destruktiv. Han såg nämligen här en stor exportmarknad för el från Ryssland. De här tre exemplen visar väldigt tydligt hur vi med en förtida svensk kärnkraftsavveckling faktiskt riskerar att försämra kärnsäkerhetsläget i hela norra Europa genom att vi med en sådan politik indirekt riskerar att förlänga den återstående driftstiden för farliga och osäkra reaktorer österut. Från kärnsäkerhetssynpunkt är det vansinne att lägga ned säkra svenska reaktorer. I den mån vi har några resurser över borde vi naturligtvis inte öda det på skadestånd till tyska, norska och svenska aktieägare i Sydkraft, utan vi borde använda de resurserna för att påskynda en avveckling av de osäkra reaktorerna i öst. Jag vill mot den här bakgrunden ta fasta på Lennart Daléus utspel och säga att vi välkomnar en bred utredning om reaktorsäkerhetsfrågorna i hela norra Låt mig så till sist än en gång upprepa mina två frågor till Anders Sundström. Den första frågan är: Avser regeringen att återkalla förslaget om bemyndigande? Anders Sundström refererar till tidigare bemyndiganden, men det finns en skillnad. Den här gången har Anders Sundström lovat att riksdagen skall få ta ställning till ersättningsbeloppet. Frågan blir då mycket enkel: Avser Anders Sundström att hålla ord? Den andra frågan upprepar jag en gång till, ifall näringsministern skulle ha glömt den: Vad kommer en förtida avveckling av Barsebäck att kosta det svenska folkhushållet och skattebetalarna?

Fru talman! Alla sju partier vill avveckla kärnkraften. Vi tre partier vill med våra program ersätta det bortfall av el som blir följden av att produktionen i Däremot vet vi inte hur moderaterna har tänkt ersätta kärnkraften. Det kan väl hända att det är de som är de stora kunderna borta i Ryssland. Vi har ju en politik för att fullt ut ersätta den kärnkraft som avvecklas. Vi har ersättning för den första Barsebäcksreaktorn. Beslutet om den andra reaktorn fattar riksdagen när vi också har ersättning för den. Med en moderat politik, som innebär att alla reaktorer stängs samtidigt, blir det däremot en gigantisk import av kärnkraft från Östeuropa. Det är sanningen. Den skall vi inte dölja. Vi vet fortfarande inte vad moderaterna menade för 18 år sedan när de sade att de ville ersätta kärnkraften med något annat, och vi vet inte vad de vill göra för att göra det möjligt att ersätta kärnkraften. Det kan inte tolkas på något annat sätt än som att moderaterna egentligen inte ville göra det de för 18 år sedan sade att de skulle göra. Det är allvarligt i sig. Riksdagen kommer att få ta ställning till ett bemyndigande om att genomföra inlösen av Barsebäck, och det är ett ställningstagande som riksdagen gör. Detta sker utifrån ett gott beslutsunderlag, till skillnad från det beslutsunderlag som fanns när man under de år då Odenberg hade inflytande i Sverige bemyndigade regeringen att sälja samtliga tillgångar.
Fru talman! Jag vill ställa en kort fråga till näringsministern. Kan regeringen tänka sig och är man beredd att tillsätta en ny reaktorsäkerhetsutredning för att få ett parlamentariskt grepp om de reaktorer som ingår i det svenska energisystemet, över vilka Sverige förfogar och vilka skall avvecklas efter det att de två

Fru talman! Jag tycker att den argumentation som Lennart Daléus har känns väldigt tung och väldigt riktig. För varje år som går lär vi oss litet till. Därför tycker jag att det nu finns skäl att göra en ny översyn. Jag vill inte å regeringens vägnar binda mig för hur den översynen skall se ut, i vilken form den skall ske och exakt hur den skall gå till. Men jag tycker att det krav som Lennart Daléus ställer är ett fullt rimligt krav. Jag kommer att ta upp frågan i regeringen. Det känns klokt att göra det. Men jag vill passa på att säga att det inte är en utredning som skall användas för att Sverige skall berätta hur alla andra skall göra. Syftet måste ju vara att städa framför sin egen dörr innan man springer till alla andra och städar. Det är faktiskt en ganska bra ordning.

Fru talman! Jag tycker egentligen att det är ganska fantastiskt att näringsministern har kunnat tala så länge här utan att ge något som helst besked på de två avgörande punkterna, nämligen vad det kostar och vilka miljökonsekvenser det får. Vi vet inte om det kostar 5, 10 eller 15 miljarder att avveckla Barsebäck. Jag skulle vilja fråga om det får kosta hur mycket som helst. Finns det någon gräns för regeringens och Socialdemokraternas vilja att genomtrumfa detta? Vi vet däremot vad belopp av den storleksordningen skulle kunna betyda för att öka kärnsäkerheten i öst, för att ge fler gamla människor i detta land en värdig vård eller för att höja kvaliteten i den svenska skolan. Socialdemokraterna har tydligen bestämt sig för att genomföra detta vad det än kostar. Anders Sundström drog parallellen med att vi ville sälja ut statliga företag. Han antydde att vi skulle kunna sälja dem till underpris. Men det som nu sker är ju att ni tänker skänka bort en del av Vattenfall gratis för att få igenom stängningen av Barsebäck. I praktiken är detta förstås precis detsamma. Staten betalar för detta i form av skadestånd eller genom att ge bort statlig egendom. Då återstår frågan om det får kosta vad som helst. Har näringsministern någon aning om vad det kommer att kosta? Socialdemokraterna, Landsorganisationen och Folkpartiet. Vilken linje i dag är mest trogen mot linje 2:s slogan: Avveckla kärnkraften med förnuft? Vi och LO har en uttolkning. Socialdemokraterna har en annan. Jag hävdar att vår linje, att se till att miljövänliga energislag kommer till och ta kärnkraften ur drift i den takt det sker, är det som i högst grad ligger i linje med vad linje 2 sade. När näringsministern talar om hur produktionen i Barsebäck skall ersättas är det verklighetsfrämmande. I dag projekteras ju ny fossileldad energiproduktion i Sydsverige. I dag planerar danska kolkraftverksägare att öka sin export till Sverige. Det är verkligheten. Näringsministern sade att vi skall göra detta lugnt och planerat och att vi skall ersätta det med inhemsk produktion. Vilken inhemsk produktion? Är det Karlshamnsverket och nyprojekterade fossileldade kraftverk? Den risken är mycket stor genom att vi tyvärr inte har kommit så långt som vi alla önskar när det gäller de ekologiska alternativen. Folkpartiet stöder de ansträngningarna. Vi ironiserar inte över kottplockning och vedeldning. Vi ser gärna en ökad biobränsleanvändning i Sverige. Men sanningen är ju att vi inte är så långt framme att vi i dag kan vara säkra på att en stängning av Barsebäck inte resulterar i ökade koldioxidutsläpp. Tvärtom talar allt för att så blir fallet. Det är därför regeringen inte vågar genomföra en miljökonsekvensanalys av detta ödesdigra beslut.

Fru talman! Det var inte bara så att man sålde dessa statliga företag under den borgerliga regeringen. Man sålde dem till underpris, Lars Leijonborg. Lars Leijonborg kan ju titta på aktiekursen på dessa bolag i dag och jämföra med vad Lars Leijonborg fick för dem. Det rör sig om tiotals miljarder kronor i underpris. Man behöver inte vara speciellt begåvad för att se detta. Om man säljer aktier i ett läge när räntan är 500 % är aktiekursen ganska pressad. Det ideologiska var naturligtvis mycket viktigare än omsorgen om Sedan gällde det om det är ett linje 2-förslag som nu ligger. Historien om linje 3 kan vi. Men det här dokumentet, Lars Leijonborg, har Folkpartiet, LO och socialdemokratin utformat gemensamt i rikskommittén för linje 2. I det dokumentet står det på s. 12 avseende perioden 1990-2000: Kärnkraftverken börjar avvecklas mot slutet av perioden. Energin från dem ersätts med inhemska energiråvaror. Så står det i Lars Leijonborgs, mitt och LO:s gemensamma linje 2-dokument. Så stod det inte hos linje 3. Låt oss ha klarat ut det. Att det skulle finnas utrymme för att stänga den första reaktorn i Barsebäck bygger inte på något underlag som regeringen har hittat på. Vi tillsatte en stor parlamentarisk utredning. Den leddes av riksmarskalken Gunnar Brodin. Utredningen kom fram till den slutsatsen att det faktiskt redan i dag finns utrymme för att stänga den första reaktorn i Barsebäck. Trots detta levererade vi ett program till riksdagen som också innehåller satsningar på ny inhemsk förnybar energi. Men underlaget är att en parlamentarisk kommitté kom fram till slutsatsen att vi hade överskott motsvarande den första reaktorn. Läs linje 2:s program, Lars Leijonborg!
Fru talman! Det är väl ett exempel på näringsministerns argumentationsnöd i den fråga vi nu diskuterar att han måste ta en massa tid för att tala om en helt annan fråga, nämligen utförsäljning av statliga företag. Det som är mest anmärkningsvärt på det området i dag är ju att man tydligen tänker skänka bort Ringhalsverket för att genomtrumfa den här snabbstängningen. Om man skall vara intellektuellt hederlig skall man väl erkänna att linje 2 var för optimistisk, och jag tycker att man skall vara optimistisk. Men nu i efterhand får vi erkänna att utvecklingen av de alternativa energislagen inte har gått på det sätt som vi hoppades Linje 2 sade att verken skall drivas så länge som det är ekonomiskt och tekniskt motiverat. Men linje 3 sade att det spelar ingen roll - vi skall snabbstänga. Och nu har ni övergått till snabbstängningslinjen. Näringsministern ger fortfarande inget svar på frågan om vad detta kommer att kosta. Han förnekar inte heller att Barsebäcksavvecklingen har lett till att fossileldade kraftverk nu projekteras i Sydsverige.

Fru talman! Jag börjar med det sista. Jag vet inte att det har rests något krav i riksdagen om att förbjuda företag att etablera energiproduktion. Men Lars Leijonborg får gärna väcka den frågan så får vi diskutera det då. Nu erkände Leijonborg att det är linje 2 som vi nu genomför. Men sedan säger han att eftersom vi nu stänger den första reaktorn efter 18 år så är det en snabbstängning som vi håller på med. Är det trovärdigt att säga att efter 18 år genomför vi nu den första stängningen av den första reaktorn, och det är en snabbstängning? Jag måste få säga att jag inte tror att det är många som tror på Lars Leijonborg. Det är ju faktiskt en ganska långsam, försiktig start. Det tar 18 år innan vi börjar med den första reaktorn, och vi säger i det beslut som vi går till riksdagen med att vi inte kommer att hinna stänga alla tolv till år 2010. Jag vet inte vad ordet långsamt är om 18 år är snabbt för den första reaktorn.

Fru talman! Energiministern sade att han ville ersätta kärnkraft med förnybara bränslen. Men problemet är ju, fru talman, att man inte gör det. Jag redovisar också rätt så tydligt vad som kommer att hända. Det finns miljökonsekvensanalyser gjorda av Elforsk och SMHI som pekar på att det blir oljeeldning och det blir kolkraft. Det kommer att drabba oss i form av ökad växthuseffekt, i form av att man börjar trasa sönder ozonlagret. Regeringens egen energimyndighet har sagt att man räknar med en ökning av koldioxidutsläppen med Har energimyndigheten fel när man säger att vid en stängning av Barsebäck kommer det att bli denna koldioxidökning? Nu har energiministern varit positiv i alla fall i en fråga. Det handlar om en utredning av säkerheten. Det är bra. Jag hade en fråga om möjligheten att få en rejäl miljökonsekvensanalys. Nu när ministern är på litet gott humör kanske han kan ge det beskedet också. Kan vi från regeringen få fram en tydlig miljökonsekvensanalys? Kan vi få en analys av vad som händer om man stänger Barsebäck enligt det koncept som de energiöverenskommelseslutande partierna har? Sedan har jag en annan fundering. Jag hörde en ny liten avledande formulering från ministerns sida. Han sade att det finns ett överskott av el, sett över en klimat och konjunkturcykel. Om man ser till ett snitt, så fixar vi det här. Men vad händer då, fru talman, om vi skulle få en kraftfull högkonjunktur? Och vad händer om vi samtidigt skulle få ett torrår? Vi vet vad som hände 1996. Då hade vi lågkonjunktur och fick ett torrår. Då importerade vi ungefär 10 % av vårt elbehov. Vi hade alltså inte riktig täckning. Det är klart att ser man till ett snitt så kanske vi klarar det. Men det är ju inte det som är verkligheten. Det varierar, och det vet näringsmininstern. Vid de variationerna blir det kraftiga utslag vad gäller just fossilförbränning och därmed ökade koldioxidutsläpp.

Fru talman! Det kanske märkligaste partiet av alla i riksdagen är faktiskt Kristdemokraterna. Kristdemokraterna var och är fortfarande ett linje 3-parti. I varje fall gäller det Kristdemokraternas medlemmar och grundorganisationer. Kristdemokraterna har varit beredda att ansluta sig till linje 2 i samtalen vi hade under energiförhandlingarna. När energiförhandlingarna avbröts gick de till linje 1 med moderaterna. Och nu säger de att de skall folkomrösta. Om vad vet jag inte riktigt. Men det är den senaste positionen. Jag måste faktiskt få fråga kristdemokraterna: Vad har ni egentligen för uppfattning i den här frågan? Det är för mig helt outgrundligt vad som är er ståndpunkt. Låt mig få referera till Ronny Eriksson och fråga: Är ni för eller emot? Det skulle vara oerhört intressant att få veta.

Fru talman! Energiministerns taktik märks tydligt i den här debatten. Han kan bara syssla med taktik. Han kan inte diskutera sakfrågan. Han har inte svarat på frågor om kostnaderna, om hanteringen av det belopp man är beredd att ge till Sydkraft och om vem som skall besluta om det. Är det riksdagen eller regeringen? Han vill inte ens svara på en fråga om miljökonsekvenserna. Han vill inte ens svara på frågan om hans egen myndighet, energimyndigheten, hade fel när man säger att stängningen av en reaktor skulle leda till en ökning av koldioxidutsläppen med 9 %. Han vill inte svara på en enda fråga som berör själva sakfrågan. Det var ju det jag sade inledningsvis. Det här handlar inte om fakta längre. Det handlar om taktik. Det är en av anledningarna till att vi har börjat fundera på hur vi skall ta oss ur detta. Det är, energiministern, inte jag som har varit märklig. Mitt parti har inte varit märkligt. Det var ju energiministern som lämnade det upplägg som vi var överens om, att stänga reaktorer i takt med att vi får fram det förnybara, i takt med att vi kan spara och effektivisera bort el. Ministern, Kristdemokraterna och Vänstern var faktiskt överens om det upplägget ända fram till de sista dagarna då man helt plötsligt lämnade den ståndpunkten och vi fick det olyckliga beslut vi nu sitter mitt uppe i.

Fru talman! Låt mig säga till kristdemokraterna att jag ställer frågan därför att ni är det enda parti som har lyckats inta alla positioner: linje 1, linje 2, linje 3 och nu ny folkomröstning. Jag, regeringen, har väldigt tydligt redovisat regeringens ståndpunkter. Vi har svarat på frågorna, om ni vill använda den formuleringen. Vi har redovisat vad vi vill göra. Vi har redovisat varför vi vill göra det. Vi har sagt att vårt skäl är att vi vill åstadkomma en omställning och att det skall ske under lång tid på ett förnuftigt och sansat sätt. Ni däremot hoppar från tuva till tuva. Det är klart att jag då har rätt att ställa frågan: Vilket är det? Är det linje 1, linje 2, linje 3 eller ny folkomröstning som gäller? Ni har haft alla dessa fyra positioner under bara några månaders tid. Det är faktiskt rätt fantastiskt att kunna inta alla dessa ståndpunkter samtidigt. Det är inte många som klarar det. Men Dan Ericsson klarar det, och det är en bravur.

Fru talman! Om socialdemokraterna menar allvar med avvecklingen, Anders Sundström, hade det då inte varit lämpligt att skriva lagen på det sätt som Miljöpartiet gjorde och som visade sig vara rätt i KU utfrågningen? Sedan kunde man ha höjt elskatten och skatteväxlat, precis som 70 % av Nordamerikas och Europas stater tycker är bra. Och sedan kunde man ha tagit en reaktor ur drift. Man kunde ha valt en statlig reaktor, t.ex. Ringhals 2. Då hade det varit gjort, och då hade man bevisat att man menar att man vill avveckla 1998, att man vill påbörja detta.

Fru talman! För mig är det enkelt. Jag ville påbörja omställningen. Det gör man med en lag. Men frågan är: Hur mycket måste Miljöpartiet höja elpriset för att Barsebäck skall stanna nu? Hur många öre för att stanna nu?
Fru talman! Jag har redan beskrivit det. Vi höjer 2 öre i år och 1 öre varje år framöver. År 2010 står definitivt fast. Det är det jag undrar. Här har ni stått och sagt att alla partier ställer upp på linje 2. Folkpartiet och alla andra har sagt: Vi skall avveckla. Gäller år 2010 i sådana fall? Nej, det gör det inte! Men en reaktor per år hade väl varit bra. Om man hade börjat med Ringhals nu 1998 hade man i alla fall bevisat att man menar allvar. Vi har inte råd att fortsätta att driva den livsfarliga kärnkraften. I februari inträffade ett stopp i en hjälpmatarvattenpump på Ringhals 3. Det visade sig att en ventil hade varit felställd under hela driftsäsongen. Händelsen fick 1 på INES-skalan. Vi har inte säkra kärnkraftverk i Sverige. Man talar om konkurrenskraft, att vi skall jaga kilowatt och sänka energianvändningen. NUTEK, som nu heter energimyndigheten, har visat hur man kan energieffektivisera genom att tävla om nya kyldiskar som gör att man sänker förbrukningen med 65 % och sparar 20 000 kr per år. Det är väl så vi skall jobba!

Fru talman! En sådan här debatt väcker naturligtvis nya frågor. Dan Ericsson sade att energidebatten måste karakteriseras av fakta. Jag delar gärna den uppfattningen. Fakta är viktiga i energidebatten. Men jag tycker också att den här frågan rymmer litet av etik och moral. Jag tycker att man i energidebatten bör kunna visa politisk etik och politisk moral även i ett litet längre perspektiv. Vi står för det i Centerpartiet. Vi står för den ståndpunkt som vi, välgrundat, intog år 1980 - det här med linjer kan vi möjligen lämna därhän ett ögonblick. Jag kommer ihåg när jag och många andra gick tillsammans med bl.a. många kristdemokrater. Vi sade, kanske litet trubbigt: Vad skall väck? Barsebäck! Och vi sjöng: Aldrig ger vi upp. Nu undrar jag: Vad var det egentligen kristdemokraterna ville ha väck? Vad var det kristdemokraterna aldrig skulle ge upp? Budskapet då var tydligt. Det är möjligt att budskapet från Dan Ericsson nu också är tydligt, men - försiktigt uttryckt - på ett litet annat sätt. Stora tidningar kan göra 180 grader om på sin ledarsida när det passar dem, och det är möjligt att också partier kan göra det. Men man bör ha en så stark etik och moral att man också vågar klargöra att man har gjort helt om. Till Mikael Odenberg måste man, fru talman, ställa två frågor. Den ena är: Varför vill man över huvud taget stänga kärnkraften - för det säger ju Mikael Odenberg att han vill - om den nu är så förträfflig och säker? Varför vill man göra det? Sedan bekänner sig ju både Mikael Odenberg och jag till marknadsekonomin, om än kanske med litet olika förtecken, så den andra frågan blir: Varför tror Mikael Odenberg att kärnkraften stängs av i länder med en fungerande marknadsekonomi - USA, Kanada, Italien m.fl. exempel? Varför stänger man av den, om den nu är en så förträfflig energikälla? Fru talman! Till Lars Leijonborg måste man ställa en fråga av litet annan karaktär. Lars Leijonborg lade, av någon för mig fullständigt obegriplig anledning, upp eventuella kommande regeringsförhandlingar på bordet i den här debatten och talade om vilket krav han och Folkpartiet då skulle driva: kravet att Barsebäck skall få köras vidare. Nu är krav en sak, fru talman. Krav ställer man möjligen inför förhandlingar. Men intressantare är ju utgången av förhandlingarna. Då blir den litet mer precisa frågan till Lars Leijonborg - lyssna noga nu: Sitter Folkpartiet i en regering under vars mandatperiod en eller flera reaktorer i Jag skall upprepa frågan, fru talman, för att göra det lätt för Lars Leijonborg. Han har ju ont om tid, men om kameran riktas dit kan vi se om han skakar på huvudet eller nickar. Sitter Folkpartiet i en regering under vars mandatperiod en eller flera reaktorer i Barsebäck stängs? Det är den intressanta frågan.

Fru talman! Lennart Daléus citerade det vi skanderade på den tiden: Vad skall väck? Barsebäck! Men han glömde nästa del i strofen: Vad skall in? Sol och vind! Man sade inte, Lennart Daléus: Vad skall in? Olja, kol och gas! Det är ju det som nu är effekten. Jag kan förresten passa på att fråga Lennart Daléus: Varför har han inte sett till att regeringen tar fram en miljökonsekvensanalys av det här beslutet? Tycker han att energimyndighetens uppgifter om att vi får ökade koldioxidutsläpp med 9 % är fel?
Fru talman! Jag vet, många kristdemokrater vet och vi som ingick i linje 3 vet vad vi lade i kravet på att kärnkraften och Barsebäck skulle stängas. Det kan aldrig Dan Ericsson fördunkla.

Fru talman! Det är bra att Lennart Daléus vet vad som lades in i detta. Men varför bidrar han då till att det blir olja, kol och gas i stället för de alternativ som vi då pläderade för? Det är det huvudfrågan handlar om. Det är det som är fakta. Att då dribbla bort det med regeringsfrågan, som Lennart Daléus gjorde nyss, tycker jag är att sänka den här debatten.

Fru talman! När nu Lennart Daléus har tid att förbereda sitt partiledarskap i Centerpartiet tycker jag att han skall studera Thorbjörn Fälldin och inte göra om dennes stora misstag att ställa offentliga ultimatum: Ingen taburett är så värdefull osv. Jag var medarbetare till Per Ahlmark när han förhandlade med Thorbjörn Fälldin om laddning av ett aggregat i Barsebäck. Jag var vice ordförande i Folkpartiet när Bengt Westerberg förhandlade med bl.a. Olof Johansson om att få bort ett avvecklingsbeslut vad gäller Barsebäck. Jag ställer inga offentliga ultimatum, men om vi hamnar i den eftersträvansvärda situationen att Lennart Daléus och jag kommer att förhandla om detta i september kan Lennart Daléus vara alldeles säker på att jag kommer att vara en mycket tuff förhandlare.
Fru talman! Svaret är intressant. Jag har inte - det vill jag säga till föregående talare - lyft upp några regeringsförhandlingar på detta bord. Det har Lars Leijonborg gjort. Han har offentligt deklarerat, alldeles nyss här i kammaren, vilka krav han tänker ställa. Jag kan bara säga att i förhållande till det han sade tidigare är det här svaret litet intressantare.

Fru talman! Jag förstod ärligt talat inte frågan. Vi moderater vill låta ekonomi och säkerhet styra utvecklingen av elproduktionsapparaten, inte politiska beslut och lagstiftning här i riksdagen. Anders Sundström har under den här debatten gett två besked. Det första beskedet är att regeringen och socialdemokraterna fortsätter att vägra att tala om vad en förtida kärnkraftsavveckling i Barsebäck kommer att kosta skattebetalarna. Vi har också fått beskedet att han bryter sitt löfte till konstitutionsutskottet: Riksdagen skall inte få möjlighet att ta ställning till ersättningen till Sydkraft vid en förhandlingsöverenskommelse utan bara bli informerad i efterhand. Moderata samlingspartiet har också två besked att ge. Det första är att vi vill avveckla kärnkraftsavvecklingen. Det andra är att vi vill upphäva avvecklingslagen. Sedan får väljarna säga sitt.
Fru talman! Mikael Odenberg ville inte berätta - jag inser att han får det svårt nu, fru talman - varför han tror att kärnkraften stängs av i andra länder än Sverige av rent ekonomiska, säkerhetsmässiga och, krasst, framför allt marknadsekonomiska skäl. Den stängs på andra håll i världen, och den kommer naturligtvis att stängas också i Sverige. Nu ger vi en första inriktning med stängningen av Barsebäck.

Fru talman! Den diskussion som nu har pågått under ett par timmar handlar egentligen om beslut som redan är fattade. Vi har fattat beslut om energiomställning, där Barsebäck 1 ingår. Vi har också fattat beslut om lagen om kärnkraftsavveckling. Ibland kan det också vara bra att ta upp några frågor som kommer och som är viktiga i sammanhanget. Om energiomställningen skall fortsätta och bli lyckosam är naturligtvis energiskattesystemet väldigt avgörande. Vi har fört den diskussionen tidigare. Vi hoppas att vi kommer fram till ett resultat framåt hösten och utgår från att det blir ett system som i alla lägen naturligtvis gynnar de långsiktigt hållbara elproduktionsmöjligheterna och missgynnar uran, kol, olja och gas. Produktionsbeskattning passar inte längre på en avreglerad nordisk elmarknad. Elintensiv industri måste ges möjlighet att konkurrera på världsmarknaden. Det vore dumt och föga miljövänligt att tvinga ut denna industri från Sverige. Däremot bör det vara energiskatter på vanlig verkstads och träindustri. De behöver en morot för att öka effektiviteten i elanvändningen. Jordbruk och livsmedelsbutiker borde jämställas med den vanliga industrin. Fru talman! Sedan behövs det också något som gör att vanliga hushållskunder deltar i det arbete som har påbörjats, så att de tycker att det är intressant att vara med och spara el och att bli effektivare i sin elanvändning. Vi har tidigare diskuterat fasta och rörliga eltaxor och kravet på timmätare för att få byta elleverantör. Jag tror helt enkelt att vi måste gå ifrån kravet på timmätare för 2 500 kr för vanliga hushållskunder. Vi måste hitta ett system där fasta och rörliga avgifter slås samman, så att det därmed blir intressant för folk i allmänhet att vara med och delta på den nordiska elmarknaden. Fru talman! Sedan riksdagen för ett år sedan fattade beslut om att satsa 9 miljarder på bidrag och forskning i ny effektiv energiteknik samt att kärnkraften skulle börja avvecklas har mycket positivt faktiskt hänt i detta avlånga land. Fjärrvärmenäten byggs ut, bioenergin gör landvinningar, konvertering från elvärme pågår för fullt, biomassabaserad kraftvärme planeras och byggs, och vindkraftsutbyggnaden intensifieras faktiskt utan att vi kanske märker så mycket av det. Företag och enskilda har blivit medvetna om och intresserade av sparande och effektiv hushållning. I bl.a. lilla Sävsjö nere i mörkaste Småland har man byggt ett litet kraftvärmeverk som värmer 400 villor och samtidigt tar fram el till 30 % av värmen. Sådana anläggningar kommer naturligtvis att bli, och är redan, intressanta i sågverk, i stuterier och i mindre tätorter och samhällen. Självfallet är det så. Denna positiva utveckling hade inte skett om vi politiker hade fortsatt att passa i energifrågan. Att påbörja kärnkraftsavvecklingen har varit avgörande. Nu gäller det att ta de ytterligare stegen att se till att energiskatter och annat passar till den energiomställning som vi nu skall försöka genomföra.
Fru talman! På elva sekunder kan man göra en sammanfattning. Det har blivit mycket diskussion om linjerna 1980, för 18 år sedan, och uttolkningen av det. Det har varit mycket tal om partitaktik i regeringsfrågan och annat. Men dessvärre har sakfrågan inte fått dominera energidebatten. Det var detta som vi ville komma ifrån. Jag hoppas att vi nästa gång kan diskutera sakfrågan.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat vad regeringen avser att vidta för åtgärder vad gäller statsbidraget till Teologiska Höskolan i Stockholm, Nybygget - Institut och om ett sådant besked kan meddelas före terminsstarten hösten 1998.

Jag vill understryka att ett beslut om tillstånd att utfärda en sådan examen som regleras i högskoleförordningen inte är kopplat till frågan om statsbidrag, utan detta är en budgetfråga som prövas i vanlig ordning. Regeringen har således tecknat avtal med tre enskilda utbildningsanordnare som bedriver teologisk utbildning. De har fullgjort sina åtaganden, och Högskoleverket har följt upp kvaliteten på utbildningarna och tillstyrkt fortsatt tillstånd att utfärda examina. Enligt avtalet gäller detta efter den 30 juni 1998 om det inte sägs upp av någon part. Regeringen har ingen avsikt att säga upp avtalet. Elver Jonsson tar också upp frågan om vikten av att uppmärksamma frågor om en etisk livshållning och om mänskliga rättigheter. Vi är överens om att detta är viktiga frågor. I år är det som bekant 50 år sedan FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. FN uppmärksammar därför särskilt de mänskliga rättigheterna under 1998. FN har även utnämnt perioden 1995-2005 till decenniet för utbildning i mänskliga rättigheter. Det berör också oss. Regeringen beslutade den 19 december 1996 om medel till Teologiska Högskolan i Stockholm för utbildningar i demokratifrågor och mänskliga rättighetsfrågor. Medel har givits för perioden den helårsstudenter och omfattade 800 000 kr. Utbildningen har varit mycket eftersökt precis som Elver Jonsson framhåller. Regeringskansliet tillsatte vidare en utredning den 19 januari 1998 för att kartlägga vilka utbildningar som finns inom området demokrati och mänskliga rättigheter. Kartläggningen inkluderar förutom statliga universitet och högskolor samt Teologiska Högskolan i Stockholm även Polishögskolan. Utredningen leds av Suzanne Askelöf, generalsekreterare i Rädda Barnen, och kommer att redovisas inom kort. Regeringen skall överväga och ta ställning till utredningens slutsatser innan beslut fattas om framtiden i denna fråga. Avslutningsvis vill jag också påminna om att regeringen i proposition 1997/98:114 Nya högskolor m.m. föreslår att Uppsala universitet skall tilldelas ett permanent resurstillskott om 3 miljoner kronor för inrättande av ett nytt kunskapscentrum vid universitetet om Förintelsen. Centrumet skall bidra till samarbete mellan universitet och högskolor i hela landet. Det är självklart att även detta har stark beröring med frågor om mänskliga rättigheter.
Fru talman! Under förmiddagen har vi här i kammaren talat om kraftförsörjning av materiellt slag. Även nu handlar det om kraftförsörjning - i högsta grad förnybar sådan, skulle jag vilja tillägga. Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation men jag anser inte att den ena frågan där är besvarad, nämligen om regeringen är beredd att medverka till en rättvis fördelning när det gäller högskoleanslag. Till den frågan kan vi väl återkomma i samband med statsrådets nästa inlägg. Regeringen säger att man avser att låta avtalet löpa. Möjligen kan man säga: Fattas bara annat! Tre välskötta högskolor i frikyrklig regi har ju fått högskolestatus och även fått Högskoleverkets rekommendation att fortsätta med att examinera enligt planer. En väldig högskoleutbyggnad pågår i vårt land. Det rör sig om tusentals nya platser, ja, rent av tiotusentals nya platser. Det är bra. Med anledning av den fråga som jag har ställt är det kanske inte för mycket att ändå aktualisera att det område som nu är i fokus borde få ett större utrymme. Vi har ju nu en stor offentlig debatt där existentiella frågor står i centrum. Etiska värderingar efterlyses, och mänskliga fri och rättigheter efterfrågas. Vidare behöver de internationella perspektiven belysas. T.ex. Teologiska Högskolan här i Stockholm har ett omfattande internationellt utbyte av både lärare och studenter med universitet och högskolor. Det gäller också seminarier och annat i samarbete med bl.a. östeuropeiska länder och med stater och universitetsorter i Afrika och i hög grad även i USA. Det handlar alltså om högskoleutbildning med en bred inriktning. Även om primäruppgiften är att ge teologisk utbildning, på huvudmännens uppdrag, har skolans resurser nyttjats i växande omfattning också av studenter från andra trossamfund. Detta stämmer väl med den ekumeniska inriktning som alla de här tre teologiska högskolorna har. När det gäller högskolan i Stockholm finns det ett avtal om ämnesteoretisk utbildning för blivande lärare i religionskunskap t.ex. Det är inte jättelika utrymmen som här krävs, utan det handlar om något hundratal platser. Poängen beträffande både den motion som jag var med om att väcka här före jul och det som jag nu aktualiserar är att det vore rimligt att ha en fördelning som gör att det blir en begränsad expansion. Därför tycker jag att utbildningsministerns svar är alltför försiktigt hållet när han säger att avtalet skall löpa och att regeringen inte avser att säga upp det. Han ger heller inte på hand att det skulle kunna bli vad jag kallar för en rättvis fördelning av statliga medel i fråga om den högskoleutbildning som här erbjudes. Jag skulle vilja att statsrådet förtydligar sig på den punkten. Självfallet är det här inte en förhandlingsomgång. Ändå kunde kanske ett besked ges om att här kan det finnas en optimism, dvs. att det kan bli en välvillig behandling när det hela kommer till budgetomgången.
Fru talman! Också jag har läst ministerns svar så att man kan säga att en av frågorna inte är besvarad men man kan göra den positiva tolkningen att det finns utrymme för att vi i dag får ett svar. Det är ju inte orimliga krav eller någon orimlig begäran som framställs i den motion som representeras av alla partier och i dagens interpellation. I en situation där 68 000 nya högskoleplatser tillförs, varav 5 000 platser har beslutats nu under våren, talar vi om en förstärkning vid Teologiska Högskolan från 80 till 150 platser, vid Örebro Missionsskola från 50 till 100 platser osv. Det rör sig alltså om ett antal tiotal eller hundratal nya platser. Det skulle lätt kunna ske genom en omfördelning inom utgiftsområde 16 - utan att det nämnvärt skulle påverka någon annanstans, skulle jag vilja säga. Budgeten är ju förstärkt med 5 miljarder kronor för åren 1997-2000, och en högskoleplats kostar faktiskt bara 49 000 kr, plus studiemedlen. Det vore intressant att få höra vad ministern menar med att "detta är en budgetfråga som måste prövas i vanlig ordning". Detta med "vanlig ordning" under nuvarande regering innebär en oerhörd generositet. Noga räknat rör det sig om en ökning från 63 000 till 68 000 nya platser. I denna "vanliga ordning" bör det kunna rymmas, precis som interpellanten har argumenterat men som jag inte skall upprepa, också en förstärkning i denna mycket viktiga fråga.
Fru talman! Jag sade i mitt svar att jag är överens med Elver Jonsson om att de etiska frågorna är viktiga också i den högre utbildningen. Jag vill ändå undanröja missförståndet att etiska frågor uteslutande behandlas inom teologiska utbildningar, eller ens främst inom teologiska utbildningar. Etiska frågeställningar är aktuella i alla möjliga sammanhang när det gäller den högre utbildningen, inte minst i naturvetenskapliga sammanhang. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som just skall behandla frågor om etik i forskningen och som omfattar många olika spörsmål. En parlamentariskt sammansatt utredning behandlar gentekniken och dess etiska konsekvenser. Det finns också andra etiska frågeställningar som har att göra med demokrati och med vårt samhällsskick och de värderingar som bär upp detta och som enligt min mening bör prägla och komma in i en lång rad olika utbildningar inom högskolan. Detta är alltså inte en exklusivitet inom de teologiska utbildningarna, även om det naturligtvis också där är mycket viktigt. Mot den bakgrunden har jag tillkallat den särskilda utredningen om mänskliga rättigheter i den högre utbildningen. Det visar sig nämligen att Sverige bedriver väldigt litet utbildning i ämnet mänskliga rättigheter, tvärtemot de konventioner som vi i olika sammanhang har skrivit på. Vi förefaller ha ansett att frågan om utbildning i ämnet mänskliga rättigheter främst är en fråga för länder där mänskliga rättigheter inte är särskilt respekterade och att vi själva inte behöver bekymra oss särskilt mycket om den frågan. Den uppfattningen delar inte jag. Därför tycker jag att det är angeläget att få till stånd en allmän belysning av hur den högre utbildningen också kan främja kunskaper i mänskliga rättigheter. Där är bl.a. juristutbildningen en viktig del men också, förvisso, de nu aktuella utbildningarna vid exempelvis Teologiska På nytt vill jag understryka att de här aktuella utbildningsanordnarna bedriver en utbildning som jag inte har någon som helst anledning att kritisera. De är säkert på många sätt värdefulla. När det gäller den fortsatta utbyggnaden är det nog ganska klart vad innebörden är. Vi har ju beslutat om en utbyggnad t.o.m. år 1999. Ingen fördelning är gjord så att alla högskolor skall ha någon sorts norm så att säga, utan när det gäller fördelningen tas hänsyn till arbetsmarknadsbehov, till studenternas efterfrågan och till olika regionala aspekter. Detta är alltså redan beslutat av riksdagen. Däremot har regeringen och Centerpartiet alldeles nyligen lagt fram ett gemensamt förslag, av vilket framgår hur vi anser att de resterande 20 000 platserna skall fördelas för år 2000. Det är riktigt, som båda talarna här har understrukit, att en kraftig utbyggnad av den högre utbildningen pågår. Den är viktig för hela vårt land. I den fördelningen har vi undantagit resurser motsvarande 325 heltidsstuderande. Det har vi gjort för att i samband med ett beslut senare kunna göra en fördelning; detta när exempelvis olika utredningar är klara. Jag räknar med att kunna utnyttja någon del av dessa 325 platser också för en förstärkning av de teologiska högskolor som vi nu talar om. För att undanröja alla missförstånd vill jag säga att det inte är fråga om 325 platser men en del av platserna skall kunna utnyttjas också för dessa utbildningar.
Fru talman! Så kom det ändå ett besked som, tycker jag, ger en del på hand. Eftersom detta skall prövas i budgetsammanhang behöver inte sista ordet vara sagt. Därför vill jag skicka med en förhoppning om det som jag här har efterlyst, nämligen en rättvis fördelning - dvs. att dessa högskolor, som i och för sig länge har bedrivit sin verksamhet på god vetenskaplig nivå och som i dessa yttersta år så att säga fått högskolestatus, skall få samma villkor som andra högskolor. Detta är en ganska rimlig begäran. Statsrådet framförde synpunkter på att det inte är förbehållet teologiska högskolor att hantera etiska frågor. Det finns andra discipliner inom vetenskapen som sysslar med det. Det är alldeles riktigt. Nu skall vi ändå veta att det är fråga om små högskolor, men att ämnen av den här arten också har hög aktualitet parallellt med det teologiska utbildningsutbud som man erbjuder. Det är alltså inget motsatsförhållande i att man pekar på att man har frågor som har ett allmänt högt värde i högskolevärlden. Vi hade en debatt här i går kväll, men eftersom det inte heller då var någon jättepublik nådde det inte alla att statsrådskollegan Schori tillsammans med utrikesutskottet pekade på vad det har betytt att folkrörelser på ideell grund har gått i täten för vissa spetsfrågor. I detta fall gällde det att göra humaninsatser i uländerna. Även om det inte är någon rak parallell skulle jag vilja säga att det har ett viktigt värde att också det ideella arbetet, alltifrån folkbildning till högskoleverksamhet, får samhällets stöd. Rent verbalt får sådana verksamheter mycket stöd, men det behöver också följas upp av ett ekonomiskt ansvar från statsmaktens sida. I dagens Utbildningssverige är det egentligen ganska orimligt att staten skall förutsätta att samfund till mer än hälften skall finansiera en öppen högskoleutbildning med medel som till allra största delen utgörs av frivilliga bidrag från medlemmar och sympatisörer, skattade pengar för övrigt. Sådan "offervilja" väntar sig samhället inte vare sig av industrin, bankväsendet eller kommunerna. Där utgår det otvetydigt generösa och rimliga belopp. Det jag skulle vilja plädera för och skicka med är att det blir samma villkor för denna typ av högskolor, små till volymerna men av stor betydelse i ett samhälle som har stort behov av en diskussion kring de värdefrågor som är så grundläggande för hela samhället.
Fru talman! Det är välkommet med öppningen att en god del av dessa över 300 platser som kan tillföras år 2000 kommer att riktas till de här skolorna. Det ger visserligen inte svar på interpellantens fråga, vad som händer höstterminen 1998, men det är i alla händelser i den riktning som motionen från oss i olika partier och interpellanten har velat verka. Ministern sade att det är efterfrågan som bestämmer var platserna hamnar. Man måste i alla fall undra litet grand över den tämligen sneda fördelningen när 68 000, inte 100 000, utan 68 000 nya platser fördelas på andra skolor, medan inte en enda plats höstterminen 1998 kan fördelas genom en enkel omfördelning inom utgiftsområde 16. Det hade varit välkommet att redan hösten 1998 kunna peka på att det sker någon upptrappning. Det är, precis som interpellanten säger, inte längre så att dessa högskolor utbildar för internt bruk. Det är religionskunskapslärare, präster som går till Svenska kyrkan, studenter som läser enstaka ämnen på de här skolorna och låter dem ingå i en fil.kand. eller en teol.kand. Därför har skolorna öppnat sig för samhället. Samhället har också gett ett ökat mandat och måste därför behandla dem på samma sätt som andra högskolor, precis som Elver Jonsson har framhållit.
Fru talman! Jag håller helt och hållet med om att samma villkor skall gälla för dessa skolor som för andra högskolor. Det förhållandet att en enskild utbildningsanordnare inom högskolan har fått sin utbildning godkänd av Högskoleverket förutsätter på intet sätt att man skall få statsbidrag. Det finns ingen sådan regel över huvud taget. De här skolorna behandlas precis på det sätt som enskilda utbildningsanordnare behandlas inom högskolesystemet. Nu har de här skolorna fått ett stöd och får platser via beslut. Det finns heller ingenting som säger att man skall ha en viss ökning varje år, bara för att andra högskolor ökar. Det finns också konstnärliga högskolor exempelvis som inte har fått någon ökning. Det görs olika bedömningar. Det är inte bara efterfrågan som styr, det är också arbetsmarknadsskäl. En tyngdpunkt har lagts på utbyggnaden av naturvetenskap och teknik. Det finns också regionala och andra hänsyn som spelar in. Det är precis på det sätt som interpellanten efterlyser. De här högskolorna behandlas enligt precis samma villkor som andra högskolor. Därmed har de heller inte någon automatisk rätt till statsbidrag eller en viss ökning av det statsbidrag man redan har. Men som jag redan har framhållit räknar jag med att vi skall kunna göra en viss ökning med hjälp av de resurser som vi har tagit åt sidan för år 2000 och att en del därav skall kunna komma de här högskolorna till godo. Till sist vill jag säga beträffande folkrörelsernas roll i största allmänhet, inte minst i biståndssammanhang, att jag, som Elver Jonsson väl vet, är synnerligen väl förtrogen med detta och anser att de gör ett utomordentligt värdefullt arbete. Jag hade inte möjlighet att lyssna till Pierre Schori i går, men jag är övertygad om att han uttalar sig i samma riktning. Det är alldeles självklart att det är en stor och viktig del av vårt bistånd. Det är en stor och viktig del av det svenska samhället. Alla möjliga olika folkrörelser deltar i detta sammanhang. Jag tror inte att vi kan hitta någon oenighet om detta ens om vi anstränger oss. Men det är inte automatiskt samma sak som att säga att en viss utbildning som de här rörelserna har relation till skall ha ett visst antal platser. Det är en viktig fråga, men den har trots allt mindre att göra med den fråga som vi nu diskuterar. Likväl tror jag att vi i grunden är överens. Även om jag är säker på att Elver Jonsson i likhet med de allra flesta andra, både här i riksdagen och utanför riksdagen, vill ha mer pengar till alla högskolor är vi överens om att de här högskolorna bedriver en bra utbildning. Det kan också vara rimligt och riktigt med hänsyn tagen till både efterfrågan och arbetsmarknad att det sker en viss utbyggnad i samband med den utbyggnad som är planerad för år 2000.
Fru talman! Det goda omdömet om den verksamhet som jag har fört på tal väcker naturligtvis en och annan förhoppning. Det må jag säga till utbildningsministern. Sedan säger utbildningsministern, om inte i mästrande så ändå i något rättande ton, att det faktum att folkrörelserna är viktiga, att de har varit policyskapande i t.ex. biståndsarbetet, inte är någon garanti för att man skall få ett visst anslag på ett annat område. Men min poäng var närmast att det ideella folkrörelsearbete som i hög grad har gått i spetsen för det internationella biståndsarbetet, men även varit med i den stora demokratiprocess som vi har haft över det hundratalet år som vi kan räkna med att de fria folkrörelserna har verkat, är också något av ett kvitto på och en garanti för att det man i sina bästa stunder håller på med är till stor samhällsnytta. Med den utgångspunkten tror jag inte att det blir så svårt att tänka i positiva termer. Nu sade statsrådet också att det har att göra med efterfrågan, arbetsmarknadens behov osv. Men den utbildning som jag har talat om har en 30-procentig ökning över några år. Den har en tillströmning av sökande som inte gått att tillgodose. Den kurs som statsrådet ägnade sig mest åt i sitt svar, nämligen MR kursen, hade ett par hundra sökande till ett drygt tjog platser. Nu räknar statsrådet som sagt var med en uppräkning. Eftersom det är en politisk övning vi har just nu vill jag ändå låta detta vara litet av en opinionsyttring, kalla det gärna en påtryckning, för att det här skall snabbas upp. Regeringen har visat gott prov på att både ändra och raska på i en del frågor, och jag vill gärna räkna in den möjligheten när det gäller att få en rättvis fördelning för de teologiska högskolor som nu bedrivs i frikyrklig regi. Tack, herr statsråd och fru talman!

Fru talman! Ulf Kero har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av finansieringen av utbildningen av bergsingenjörer samt möjliggöra att denna utbildning kan ha en framtid vid Gruvindustrin är en betydande exportbransch, som konkurrerar framgångsrikt på världsmarknaden. År 1997 var den svenska gruvproduktionen av bly-, guld-, silver och järnmalm den största inom EU. Gruvorna har stor regional betydelse, eftersom de ofta finns i glesbygd eller i områden som skulle ha varit glesbygd om gruvan inte funnits. Det är viktigt för gruvnäringen att ha tillgång till kunskap och kompetens för att uppnå en effektiv och lönsam verksamhet och därigenom bibehålla sin internationella konkurrenskraft. Högskolorna har som bekant en betydande frihet att dimensionera sina utbildningar efter arbetsmarknadens behov. Högskolorna har därför möjlighet att anpassa utbildningsutbudet i riktning mot områden där behovet av arbetskraft bedöms öka. Luleå tekniska universitet har en tydlig inriktning mot teknik och naturvetenskap inom grundutbildning och forskning. Detta märks bl.a. på det sättet att universitetet har av regeringen erhållit ett utbildningsuppdrag att examinera minst 1 100 civilingenjörer under åren 1997 1999. Den övervägande delen av universitetets forskningsresurser finns inom det tekniska området. Luleå tekniska universitet för en löpande dialog med företrädare för gruvindustrin. Behovet av utbildade bergsingenjörer har tidigare av gruvindustrin bedömts till ca 15 personer per år. Luleå tekniska universitet har också anpassat utbildningen efter detta behov. Dimensioneringen av utbildningen har medfört att den blir dyr i förhållande till den ersättning som universitetet erhåller från staten. Det är dock universitetet som har ansvar för att i sådana fall omfördela resurser så att utbildningen är möjlig att anordna. Därutöver ställer gruvindustrin speciella krav på utbildningen som, om universitetet skulle tillgodose dessa, skulle innebära betydande merkostnader och behov av ytterligare omprioriteringar inom universitetet. Vissa merkostnader som bottnar i gruvindustrins krav på utbildningen borde industrin kunna bidra till. Svenska gruvföreningen och rektorn för Luleå tekniska universitet har skrivit till regeringen och bedömt att behovet av utbildade bergsingenjörer kommer att öka de närmaste åren. Behovet bedöms till 30 personer per år. Det innebär rimligen att Luleå tekniska universitet kommer att öka antagningen av sökande till bergsingenjörsutbildningen. Kostnaden per student torde då komma att minska och finansieringen av utbildningen därmed att underlättas. Regeringen kommer därutöver att överväga det påtalade extra resursbehovet för bergsingenjörer vid Luleå tekniska universitet.
Fru talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret. Jag har framställt denna interpellation på grund av den debatt som förs bland de lokala politikerna och även i massmedierna. Dessutom har den socialdemokratiska länsbänksgruppen tagit upp en del av denna fråga i en motion i anslutning till propositionen Forskning och samhälle 1996. Det gällde då en professur i malmgeologi. Interpellationen har fått rubriken "Utbildning av bergsingenjörer". Det riktiga vore kanske att tala om civilingenjörer med inriktning på bergsteknik och den forskning och utbildning som har samband med detta. Gruvindustrin är viktig för Sverige, särskilt för dess norra del, som jag kommer ifrån. Den har regionalt en mycket stor betydelse och är även nationellt av stor vikt, såsom utbildningsministern i sitt svar har påpekat. Flera svenska och även internationella prospekterings och gruvbolag har på senare tid visat ett väldigt stort intresse i detta sammanhang. De tror att det finns en potential för att komma på nya svenska malmfyndigheter med en mycket stor flexibilitet. Aktiviteten har troligtvis aldrig tidigare varit så stor på detta område. Ett rubinfynd för en månad sedan i min hemkommuns grannkommun Övertorneå fick ett rätt stort massmedialt genomslag. Bergmästaren i Luleå har i dag en lång lista på obehandlade ansökningar om nya prospekteringstillstånd. Detta är väldigt positivt för bygden. Något som oroar oss litet grand - om också kanske inte så mycket som framgick av frågan i interpellationen till utbildningsministern - är möjligheterna att upprätthålla nivån på utbildningen, forskningen och utvecklingen vid Luleå tekniska universitet. Utbildningsministern talade i svaret om universitetets eget ansvar för att omfördela resurser så att det blir möjligt att anordna utbildningen, och det är givetvis bra. Det skall finnas en frihet för profilering inom utbildningsområdet. Det är också glädjande att Luleå tekniska universitet har fått ett mål avseende Det problem som vi vill påtala är dock att det här handlar om tre olika områden: malmgeologi, gruvteknik och mineralteknik. Ministern måste kanske grunna litet över det förhållandet att denna utbildning avser olika delar av samma bransch. För att en bra utbildning skall kunna erbjudas fordras det vissa speciella och kostnadskrävande faciliteter. Risken är den att denna utbildning kan komma till korta i konkurrensen med andra och mindre kostnadskrävande utbildningar som också är viktiga för universitetet och för regionen. Behovet har prognostiserats till totalt ca 30 utbildningsplatser, men uppdelade på de olika områdena räcker resurserna kanske inte till för att genomföra en bra utbildning. Vissa grenar av sådan här utbildning kan i dag inte tillhandahållas, t.ex. utbildning i fyndighetsutvärdering. Det är tillfredsställande att utbildningsministern i sitt svar anger att han kan överväga det påpekade extra resursbehovet. Jag fortsätter i ett senare anförande.
Fru talman! Jag kommer ifrån Gällivare kommun, som är mycket beroende av gruvnäringen och dess fortlevnad, och det är därför som jag har anmält mig till den här debatten. Jag instämmer i allt det som Ulf Kero har sagt, men jag vill kommentera det på ett något annat sätt. Som framhållits här är gruvnäringen viktig. Den har också tidigare varit viktig och kommer att fortsätta att vara det för malmfälten och för hela Norrbotten. Vi har i Gällivare och Kiruna kommuner LKAB:s järnmalmsgruvor. I Gällivare har vi också Bolidens koppargruva Aitik. Det är fråga om både tekniskt och ekonomiskt väl utvecklade företag, som klarar att konkurrera tack vare forskning och utveckling och en långt driven effektivisering. Den tekniska utvecklingen går hela tiden framåt, och behovet av väl utbildad personal i gruvindustrin ökar. I Kiruna har ett nytt pelletsverk byggts och en ny huvudnivå invigts. Även Malmbergsgruvan kommer att få en ny huvudnivå och ett nytt pelletsverk. I Luleå har vi SSAB och en ny malmhamn. Forskning och prospektering är en viktig del i gruvnäringen. I Malmberget ligger LKAB:s forskningsstation, som samverkar med Luleå tekniska universitet. Forskningen är främst inriktad på förädling av järnmalmsprodukter, men man lägger också ut forskningsuppdrag på andra företag och institutioner. Numera bryts också hematitmalm, vilket har möjliggjorts tack vare stora insatser för åstadkommande av förbättrad processkontroll och anrikning av denna malm. Boliden Mineral bedriver en mineralteknisk forskning som främst är inriktad på processer i anslutning till utvinning av sulfidmalmer men även forskning på uppdrag från externa kunder. Boliden samarbetar också med LTU. Den tekniska utvecklingen i LKAB och Boliden spelar också en avgörande roll för hela den tekniska utvecklingen i dessa kommuner. Teknikkraven innebär att underleverantörerna också måste satsa på teknikutveckling. Gruvnäringen är en framtidsbransch. Nya fyndigheter upptäcks, prospekteringen ökar. Vi tror att nya gruvor kommer att öppnas. Med det ökar behovet av väl utbildad arbetskraft. Fru talman! Inlandskommunernas stora problem är utflyttningen. Ungdomarna utbildar sig på andra orter och kommer sedan inte tillbaka till hemkommunen. Ett sätt att behålla ungdomarna är att utbildningarna bedrivs på orten. Det skulle också vara lättare att rekrytera elever från gruvorterna till t.ex. bergsingenjörsutbildningen om utbildningen bedrivs på hemorten. Förutsättningen för utbildningar finns, vilket jag har beskrivit tidigare. Malmberget i samverkan med universitetet i Luleå? Även andra utbildningar som riktar sig till gruvindustrin kan komma i fråga. Det borde vara naturligt att ha utbildningarna på de orter gruvorna finns.

Fru talman! Jag vill hålla med både Ulf Kero och Birgitta Gidblom om betydelsen av gruvnäringen. Det är viktigt att påminna om detta. Inte minst när vi nu - med all rätt - talar om IT-industrin och högteknologi osv. har vi en tendens att glömma bort de gamla näringarnas fortsatta betydelse, inte bara regionalt men också för hela Sveriges ekonomi. Dit hör i högsta grad gruvnäringen. Det pågår en sofistikerad utveckling inom gruvnäringen som säkert kommer att vara till gagn för både samhället i stort som regionalt. För det behövs välutbildad arbetskraft. De samlade beslut som riksdagen på regeringens förslag har antagit och kommer att anta innebär en oerhört kraftig utbyggnad av civilingenjörs och högskoleingenjörsutbildningarna i Sverige. I början av nästa sekel kommer det att finnas ungefär dubbelt så många civilingenjörer och ingenjörer i arbetskraften som det fanns mot slutet av 80-talet. Snabbare än så går det inte att bygga ut en utbildning. Regeringen har satsat kraftfullt på Luleå tekniska universitet med en utbyggnad fram till 1999 på 1 200 platser. Till det kommer - som offentliggjordes nyligen efter en uppgörelse med Centerpartiet - en utbyggnad på ytterligare 500 platser. Till det kommer vissa extra satsningar på forskningssidan till Luleå tekniska universitet. Sammantaget är detta en kraftfull satsning för att göra det möjligt att utnyttja våra naturtillgångar på ett sofistikerat och ekonomiskt effektivt sätt. Dit hör bergsingenjörer. Det är helt rätt, som Ulf Kero påpekar, att det inte är en entydig utbildning utan kan innehålla olika moment. Just därför är det inte lämpligt att regeringen talar om exakt hur många som skall utbildas och på vilket sätt. Det gör vi aldrig. Det är högskolornas sak att sköta den saken. Jag är helt övertygad om att Luleå tekniska universitet också sköter detta bra. Men det kan inte uteslutas att gruvingenjörer kommer att utbildas på annat håll i Sverige - det kan vara civilingenjörer och ingenjörer som är lämpliga att arbeta i gruvnäringen. Om de skall arbeta i gruvnäringen är det sannolikt att de måste befinna sig där gruvorna finns. Även om det utbildas sådana ingenjörer i Stockholm, måste de faktiskt åka till gruvområdet. Man behöver inte vara orolig för att de inte skulle komma till gruvorna. Även i detta fall är det högskolornas sak att sköta frågan. Jag är helt övertygad att så kommer att ske - även i ljuset av nya resurser. Vi är beredda att pröva frågan om de särskilda kostnaderna. Båda interpellanterna är säkert medvetna om att det sker en restriktiv prövning när det gäller nya kostnader. Det beror på saneringen av ekonomin. Vi vill inte komma in i ett nytt "gruvhål" av ofinansierade utgifter. Men vi kommer att pröva frågan i positiv anda.
Fru talman! Det är glädjande med regeringens satsningar på olika utbildningsplatser - framför allt de som kommit till Luleå tekniska universitet. Det är glädjande och bra för hela regionen. Hur skall man veta att det blir ett verkligt resurscentrum för hela branschen i Sverige? Det är viktigt att branschen har framtiden för sig, vilket leder till sysselsättning och utveckling. Det pågår en stor personalrekrytering i dagens läge. Det gäller både det stora gruvföretaget LKAB men även de mindre företagen. Det finns ett stort behov av denna typ av utbildning. Då skulle Luleå tekniska universitet vara det universitet som förser näringslivet med resurspersoner med god utbildning. Det är mycket viktigt för framtiden och den gruvverksamhet som finns i området. Jag skulle också vilja tala om Luleå tekniska universitets läge på Nordkalotten och de möjligheter som Barentsregionen för med sig och utvecklingsmöjligheterna för gruvhanteringen som finns i hela området. Här skulle mycket kunna göras ytterligare. Kanske skulle resurser kunna tillföras dessa utbildningsplatser för att få de specialinriktade kurserna finansierade på ett bra sätt. Det gäller att långsiktigt klara högt ställda krav på verksamhetsområdet t.ex. vad gäller den yttre arbetsmiljön. Den avancerade tekniska nivån måste upprätthållas på ett bra sätt för att klara svensk bergsoch gruvindustri. För detta krävs forsknings och utvecklingsresurser på hög nivå. Jag skulle önska att utbildningsministern och regeringen pekade på värdet av detta för det nationella behovet.
Fru talman! Jag vill understryka det Carl Tham sade om den högteknologiska utvecklingen i gruvorna. Jag var nere i gruvan i Malmberget första gången 1966. När jag nu går ned där ser jag att det har skett en enorm utveckling. Nu sitter gruvarbetarna vid datorer, och det gäller både i gruvan och i verken. Jag vill återigen understryka att det skulle vara positivt om utbildningen kunde bli förlagd till Malmberget där gruvorna, forskningen och utvecklingen finns. Jag har fått en uppgift att geologer måste rekryteras från Finland. Visst är det en brist om vi inte kan utbilda dem själva. Gruvorna har i över hundra år varit livsnödvändiga för Malmfälten. Jag hoppas att de kommer att vara det i fortsättningen också och spela en avgörande roll i vårt näringsliv. Det är ingen brist på framtidstro i gruvnäringen. Om universitetsutbildningar och andra utbildningar som riktar sig till gruvindustrin skulle förläggas till orten skulle framtidstron för gruvnäringen ytterligare förstärkas i kommunen.
Fru talman! Vi är helt överens om näringens stora betydelse. Jag hann aldrig besvara Birgitta Gidbloms fråga om den lokala utbildningen. Återigen är det högskolan som måste avgöra hur mycket av utbildningen som kan förläggas lokalt. Jag kan inte bedöma detta. Jag har svårt att tro att det går att förlägga en hel civilingenjörsutbildning lokalt. Den måste ändå knytas till en hel del resurser som finns på campus. Det skulle annars bli orimligt dyrt. Men det är mycket möjligt att det går att förlägga en del av utbildningen lokalt. Det är högskolans sak att avgöra den frågan. Vi har exempel på framgångsrik ingenjörsutbildning på distans i Norbotten. Det gäller ingenjörsutbildningen i Pajala som regeringen kraftfullt har understött. Den har visat sig bli en stor framgång. Det är väl inget som säger att man inte åtminstone delvis kan anordna sådana utbildningar också när det gäller civilingenjörer som skall arbeta i gruvindustrin. Men detta måste avgöras på professionella grunder och i sista hand av högskolan. Självklart förutsätter jag att man också har en samverkan med näringslivet i detta. Det kan vara sant att det finns en brist, och det har väl sina orsaker bl.a. i att gruvnäringen en tid betraktades som mer eller mindre ute, och det var inga ungdomar som sökte sig till dessa utbildningar. Man kan inte tvinga folk att söka utbildningar, utan det måste finnas ett intresse. Nu vänder det här, som ni också har pekat på. Det kommer säkert att bli fler sökande, och det kommer också naturligen att bli så att högskolorna kommer att försöka tillgodose behovet. Det tar lång tid att bli civilingenjör. Jag kan föreställa mig att man också måste rekrytera personer utifrån för att klara detta. Det viktiga är att näringen utvecklas och att det i framtiden kommer till ny och välutbildad arbetskraft. Jag tror att Luleå tekniska universitet med sina nya resurser kommer att på ett kraftfullt sätt bidra till den här utvecklingen. Vi har många goda exempel på distansutbildningen i Norrbotten som säkert kan vara förebild för Luleå tekniska universitet.
Fru talman! Utbildningsministern nämner här utbildningen i Pajala. Det är bra. Där har en högskoleutbildning kommit till på grund av att företagen har haft ett behov av utbildad arbetskraft i området. Det är mycket bra att en sådan har kommit till stånd och att regeringen har gett resurser till det. Ministern har i svaret angivit att företagens speciella behov ger vissa merkostnader, att företagen ställer krav. Det är givetvis rätt att industrin alltid ställer krav på utbildningar. Jag tycker på något sätt att den också skall göra det för att utbildningen skall bli bra. Men givetvis förutsätter vi att näringslivet, i det här fallet gruvindustrin, är så pass förutseende att man finansierar en bra utbildning som har framtiden för sig. Jag hoppas, fru talman, att ministern har med sig detta i bagaget vid framtida överväganden inom detta område.
Fru talman! Jag skall ha med mig detta i bagaget också när jag nu om en timme avreser just till Gällivare och Jokkmokk.

Fru talman! Eva Goës har frågat mig när jag avser att ge tillfälle för nationens folkvalda representanter i riksdagen att öppet diskutera Polenkabelns lämplighet och att öppet diskutera kabelns betydelse som ett led i landets energiomställning. Jag vill inledningsvis påminna Eva Goës om att riksdagen relativt nyligen behandlat frågan om betydelsen av överföringsförbindelser i omställningen av energisystemet. Riksdagen beslutade våren 1997 om riktlinjer för energipolitiken . Riktlinjerna innebär bl.a. att energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö och klimatsamarbete i Östersjöregionen. I detta sammanhang sägs bl.a. att en förbättrad infrastruktur på energiområdet i Östersjöområdet avsevärt skulle öka försörjningstryggheten i Sverige och övriga Europa. Det sägs också att Sverige aktivt skall verka för en integrering av de nationella energisystemen i Norden och Östersjöregionen. Enligt min uppfattning är Polenkabeln en viktig del i den förbättrade infrastruktur och den integration som de energipolitiska riktlinjerna åsyftar. När det gäller frågan om en diskussion om Polenkabelns lämplighet vill jag framhålla för Eva Goës att riksdagen genom ellagstiftningen fastställt formerna för prövning av ansökningar om nätkoncessionen. Enligt såväl den gamla ellagen , innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar) som den nuvarande ellagen är det regeringen som prövar ansökningar som gäller utlandsförbindelser, bl.a. vad avser lämplighet från allmän synpunkt. Ellagstiftningen ger alltså formellt sett inget utrymme för riksdagen i prövningen. Det hindrar inte att risdagen tar upp frågan i andra sammanhang, vilket bl.a. är skälet till att jag är här i dag. Jag vill också för Eva Goës framhålla att det inte är jag som avgör vad som skall diskuteras i riksdagen. Som Eva Goës nämner har riksdagen vid flera tillfällen, senast i sitt beslut om 1998 års statsbudget Därmed har jag besvarat Eva Goës frågor. Interpellationen tycks i övrigt bygga på flera missuppfattningar. Av utrymmesskäl kan jag bara kommentera de mest iögonenfallande av dessa. Eva Goës berör ett möte som jag haft med företrädare för Karlshamns kommun. Enligt min uppfattning är det en viktig uppgift för ett statsråd att informera sig om stämningarna i olika frågor. Det var också syftet med det aktuella mötet. Det har inte varit fråga om påtryckningar. Det är inte heller fråga om påtryckningar när jag i Blekinge och på andra håll redovisar motiven för regeringens beslut om Polenkabeln. Enligt min uppfattning är det av nationellt intresse att bygga ut överföringssystemet för el för att möjliggöra en effektivare, säkrare och miljövänligare elförsörjning för Sverige som helhet och för övriga Östersjöregionen. Detta är i enlighet med de energipolitiska riktlinjerna. Därför kan Polenkabeln betraktas som ett nationellt intresse från energisynpunkt, även om det planerade elutbytet är relativt litet. Att Polenkabeln betraktas som ett nationellt intresse innebär i sig inte att projektet skall prövas enligt 4 kap. 2 § lagen om hushållning med naturresurser m.m. . Regeringen får i ett visst fall besluta att en anläggning eller en åtgärd inte får utföras utan tillstånd enligt 4 kap. NRL, om den kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande beskaffenhet. Betydande miljöstörningar eller andra ingrepp i naturen är faktorer som beaktas vid denna bedömning. Regeringen har ansett att Polenkabeln inte kan antas få en så betydande omfattning eller bli en så ingripande beskaffenhet att tillåtlighetsprövning enligt 4 kap. 2 § NRL bör ske. Denna uppfattning delas av flera remissinstanser, bl.a. Naturvårdsverket och Koncessionsnämnden för miljöskydd. En nätkoncession enligt ellagen skall förenas med de villkor som behövs för att skydda de allmänna intressena och den enskildes rätt samt med de villkor för anläggningens utförande och utnyttjande som behövs av säkerhetsskäl eller som annars behövs från allmän synpunkt, vilket naturligtvis även innefattar villkor för skydd mot störningar på berörd natur och kulturmiljö. I detta sammanhang tillämpas bl.a. 2 och 3 kap. NRL. Jag hänvisar i övrigt till vad som framförts i denna fråga i samband med konstitutionsutskottets granskning av ärendet om Polenkabeln. Jag är naturligtvis medveten om den lokala opinionen mot Polenkabeln. Nu har Svenska kraftnät och de andra intressenterna, efter att ha lyssnat på bl.a. denna opinion, funnit en teknisk lösning som med en förhållandevis liten kostnadsökning kan innebära att eventuell miljöpåverkan kan reduceras. Jag hoppas att detta kan leda till en sakligare och mera konstruktiv diskussion om kabelprojektet.
Fru talman! Tack för svaret, Anders Sundström. För en vecka sedan låg det på bordet ett meddelande om att Anders Sundström inte skulle ha tid att besvara interpellationen eftersom han skulle på LRF:s årsstämma. Men jag förstår att när debatten om kärnkraften har kommit emellan kan han lika gärna stanna här. Jag har reagerat därför att jag tycker att man har försökt forcera fram ett besked om Polenkabeln. Vi vet att Boverket har sagt att man borde pröva frågan enligt 4 kap. i naturresurslagen. Vi vet att Fiskeriverket har sagt att det inte är relevant med de undersökningar man jämför med, t.ex. tånglaken i Uppland i fråga om Fennoskandia, vandringsfisk som lax. Det är alltså många remissinstanser som har varit väldigt skeptiska till Polenkabeln. Jag har varit på möten med allmänheten. Vi tog upp bipolär kabel, som opinionen hela tiden krävt att få. Men det skulle man absolut inte kunna tänka sig. Man fick ut mindre el om det blev störningar plus att det kostade 500 miljoner mer. Då var man inte intresserad. Och det gjorde naturligtvis att detta gick i stå. Detaljplanen över Strömriktarstationen godkändes inte. Jag har ju varit med människorna på lokal nivå, med fiskare och med ortsbefolkningen, och man kör över dessa totalt. Elektrodstationen var från början tänkt att placeras i Vångsjö som är ett naturskyddat område. Allt detta visar att man struntar i människorna och vad de tycker. Senast i går fick vi besked om att en enig miljönämnd i Karlshamn har sagt nej till en eventuell Miljönämndens yttrande kommer att ligga till grund för Karlshamns kommuns remissyttrande till Näringsdepartementet om den nya tekniska lösningen. Som Anders Sundström vet har man nu tagit tillbaka den gamla ansökan om vattendom och det skall komma en ny ansökan till Växjö som skall baseras på den nya tekniken. Men den nya tekniken med återledare är ju inte heller prövad. Det vore väl lämpligt att man följde ellagen och elförordningen och lät myndigheten pröva. Myndigheten måste väl ändå vara den som har kompetens att avgöra om det är lämpligt med en kabel med återledare. Med tanke på den tidigare debatten i dag måste man också fundera över vem som skall skicka i väg el och vem som skall ta emot el. Är det meningen att Sverige skall sälja el till kontinenten samtidigt som vi skall avveckla kärnkraften? Priserna kommer då förmodligen att stiga. Kan vi konkurrera med brunkolsbaserad el som produceras i Polen? Om vi skall sälja kärnkraftsel eller vattenkraftsel på kontinenten, hur skall vi då kunna avveckla? Detta passar väldigt bra för dem som gillar kärnkraft. Professor Björn G Karlsson säger att det är jättebra med kablar, för då kan vi ha kvar våra tolv reaktorer och börja använda elen som råvara och sälja den. Men jag trodde att vi hade tänkt att bygga upp ett biobränslebaserat och förnybart system i Sverige och inte göra oss beroende av brunkolsbaserad elimport. Vill man vara riktigt vulgär, som moderaterna brukar vara, kan man säga att vi får också importera rysk kärnkraftsel. Det scenariot vill jag inte gärna se framför mig. Jag har fått ett TT-meddelande om att man nu har gått in på den stora gigantiska elmarknaden. Carl-Erik Nyquist i Vattenfall skall bli någon typ av chef eller ordförande för detta. Vi skall arbeta ihop med Ryssland och dess största bolag som har 80 % av marknaden. Ryssland ser Sverige som en potential att sälja elen till. Så jag frågar mig: Hur skall vi kunna bygga upp det förnybara systemet? Vad kommer det att få för miljökonsekvenser?

Fru talman! Från Blekinge anför man att man inte känner till just den här tekniken. Dimensionen är mycket större än vad den tidigare var. 14 april i år till talman Birgitta Dahl och miljöminister Anna Lindh att inte bygga kabeln till Polen med elektrodstationer eller med återledarkablar. Båda metoderna ger allvarlig elektromagnetisk påverkan på Därför gäller försiktighetsprincipen. Det är fråga om en väldigt stor kabel. Fennoskans amperestyrka är bara en tiondel av den som den nya kabeln kommer att ha. Därför är inte denna jämförelse relevant. Efter mötet med Anders Sundström i Stockholm upplevde miljönämndens ordförande Anita Martinsson det som att Sundström ville påverka beslutet i Karlshamn. När Sundström var i Blekinge sade han: Vill ni ha ström i Blekinge, får ni acceptera kabeln, och därmed basta. Är inte det att påverka? Svenska kraftnät har inte presenterat en ny teknisk lösning för att tillmötesgå opinionen. Svenska kraftnät har ju förbjudits, med hot om vite, att anlägga en elektrodstation i havet utanför Ronneby. Krav från Vattendomstolen har också gjort att det tidigare alternativet med elektrodstationer har fått överges. Detta är vad som ligger bakom. När det gäller spotmarknaden och detta med miljökonsekvensbeskrivningar har vi fått många uppvaktningar från miljövänner. De har talat om att man borde göra en miljökonsekvensbeskrivning av den importerade elen från Danmark, och jag har hållit med dem fullständigt. Jag tycker också att det skall göras en miljökonsekvensbeskrivning av den importerade elen som kommer från Polen. Det tyckte de inte alls. Vi försöker åtminstone att vara konsekventa. Det vore bra om Anders Sundström kunde säga att det kommer att bli lika bra kvalitet på elen. Då skulle jag jubla, men hur i fridens dar skulle det gå till, om man har en avreglerad marknad och går ut på spotmarknaden och köper det som är billigast? Vi vill naturligtvis jobba tillsammans på den nordiska elmarkanden, precis som man hittills har gjort. I Norge säger man att det inte kommer att märkas när Barsebäck 1 och 2 läggs ned, kanske bara några små fluktuationer, eftersom överskottet av el är så pass stort, vilket vi också har. Vår marknad är mättad. Orsaken till att vi vill producera mera el är ju också för att kunna hålla någorlunda vettiga priser. Men hur skall man ha råd att bygga upp biobränslebaserad elproduktion om det är mycket billigare att köpa brunkolsbaserad el från Polen? Det undrar jag. Sedan detta med toppar: Vi i Sverige, linje 1 och linje 2 har varit dumma som först har byggt ut kärnkraften och sedan byggt in sig i ett beroende av att använda kärnkraft när det är som kallast och när det är toppar. Det är därför som man har byggt ut kärnkraften, för att kunna använda den fullt ut några månader om året. Det är det som är så vansinnigt. Dessutom spiller man två tredjedelar av värmen rakt ut i luft och vatten. Det anser jag vara kapitalförstöring och helt vansinnigt. Jag vill ha svar dessa frågor: Hur kommer det sig att Björn Nordenström anser att detta är allvarligt och att det är farligt även med återledarkablar? Hur har myndigheten fått chans att yttra sig om miljökonsekvenserna av den nya återledarkabeln? Hur kommer vi undan miljöpåverkan om det är spotmarknadspriserna som gäller och man vill köpa det billigaste?

Fru talman! Under hot om vite har Svenska Kraftnät dragit tillbaka den ursprungliga lösningen. Jag önskar att Anders Sundström hade träffat socialdemokraten Hermann Scheer, som sitter med i Eurosolar i Tyskland. Han talar om det decentraliserade energisystemet, med makten över energin. Den som har makt över energin har makten över ekonomin. Det kan vi väl vara överens om. Det är framtidens melodi att ha makten över energin. Vi skall inte sälja ut våra bolag - inte heller Härnösand. Jag funderar på den ryska marknaden. Man går in på den här gigantiska elmarknaden. Jag ser hur Carl Erik Nyqvist klappar sig för bröstet och mår gott. Hermann Scheer talar om ett decentraliserat system, att satsa på sol och på vind och på det som gör att vi får makten över energin. Det är smått mot stort, miljö mot vinstmaximering och enkelhet mot komplexitet. Det är så; det har jag läst i rapporten Tillståndet i världen, som är en klok sak. Trots att det finns hyggliga datormodeller för den globala ekonomin finns det inga som efterliknar jordens ekosystem eller det globala politiska systemet. Vi har en jord. Vi skall försöka samsas om det här energisystemet i Norden. Vore det inte bättre att ge bidrag och satsa på öst, så att de byter ut sina reaktorer, och att satsa på biobränsle och energieffektivitet? Hans Nilsson jobbar utmärkt med detta i Baltikum. Han jobbade tidigare med effektiv energianvändning på NUTEK men är nu i Paris på IEA. Han har t.o.m. lyckats få bankerna att gå in med lån för att börja energieffektivisera i Baltikum. Nu vänder man sig till Ukraina. Jag tycker att sådana lösningar är bättre än att bygga en massa kablar runt jorden.
Fru talman! Jag måste säga att jag har en annan uppfattning, om man nu verkligen vill tänka på miljön. Det är klart att man kunde säga att vi inte skall ha några kablar, elledningar eller elgator utan att vi flyttar folk och produktion dit där produktionen finns. Vi skulle då kunna flytta stora delar av Sveriges befolkning till Porjus, Harsprånget och Jokkmokk och inte ha några kablar och ledningar. Jag är inte säker på att det är särskilt vettigt från miljösynpunkt. Det ligger faktiskt ett värde i att i stället flytta elen dit där människorna finns, än att flytta människorna dit där elen finns. Det är samma sak med den här kabelutbyggnaden runt Östersjön, att det syftar till att inte bygga dubbla kapaciteter. Det måste vi försöka åstadkomma. Sedan har vi som har makten över energin formulerat lagar så att vi har kontroll över utlandsförbindelserna. Jag har själv gått till riksdagen och ändrat den gamla lagstiftningen så att vi har denna kontroll över utlandsförbindelserna, just därför att vi skall äga kablarna, äga Svenska Kraftnät och äga Vattenfall. Vi skall själva kunna bestämma om vi vill ha import eller export. Som tanke och som idé är det en fördel om man bygger ihop detta nät och gör ett rikt, väl förgrenat nät. Men det skall bara användas på ett sådant sätt att det förhindrar miljödumpning. Vi har makten att göra det när det gäller Polenkabeln. Det är inte kabeln i sig som är ett bekymmer. Det vore bra om Eva Goës använde sin tid till att berätta att kabeln i sig är en bra miljöinvestering.

Fru talman! Marianne Samuelsson har frågat vad jag avser att göra för att en sanningskommission om Säkerhetspolisen skall kunna förverkligas. Bo Könberg har å sin sida satt i fråga regeringens forskningsprogram om den militära underrättelsetjänsten och frågat dels om jag avser att ta ytterligare initiativ för att få en snabb och samlad belysning av det svenska inrikesspionaget, dels om jag är beredd att ta initiativ för att Säkerhetspolisens roll under efterkrigstiden utreds och ges största möjliga offentlighet. Marianne Samuelsson har i sin fråga sagt bl.a. att människor har rätt att få veta om de funnits med i Säkerhetspolisens register och att det behövs en kommission efter förebild av den norska Lundkommissionen för att öppna registren. Ett viktigt inslag i arbetet med att göra Säkerhetspolisen öppnare är att ge forskare och enskilda möjlighet att ta del av material i Säkerhetspolisens register. En regeländring för snart två år sedan innebär utvidgade möjligheter för forskare att ta del av sådant material, och denna riksdag kommer inom kort att ta ställning till regeringens förslag till ny polisregisterlagstiftning. Det förslaget ger för första gången enskilda en reell möjlighet att ta del av de eventuella uppgifter som finns registrerade om dem; självklart med de begränsningar som följer av behovet att inte äventyra brottsutredningar m.m. Förslaget öppnar registren i den utsträckning som är möjlig utan att samtidigt omöjliggöra Säkerhetspolisens verksamhet. En kommission behövs således inte för att åstadkomma detta. Lundkommissionen, som Marianne Samuelsson hänvisar till, gav för övrigt i sig inte de norska medborgarna någon möjlighet att kontrollera eventuella uppgifter om dem i säkerhetspolisens register. Många anser att det finns anledning att med perspektiv på historien och i ett större sammanhang undersöka vilka konsekvenser Säkerhetspolisens övervakning haft för enskilda. Behovet av en sådan utredning för tiden efter det att ett förbud mot åsiktsregistrering infördes har av en del anförts som det starkaste och av andra det enda skälet för en sanningskommission. Exempelvis anfördes inte något annat än detta skäl av de "76 kända svenskar", bland dem fyra partiledare, som i en debattartikel i Dagens Nyheter för några månader sedan krävde en kommission. Vad dessa tycks förbise är att även regeringen anser att det finns skäl för en sådan utredning. Det var ju också därför som regeringen redan i november 1997 lämnade ett tydligt uppdrag till Registernämnden: Undersök hur många fall liknande Torsten Leanders som personalkontrollsystemet kan ha orsakat! Uppdraget rör tidsperioden 1969 t.o.m. den 30 juni 1996. Därefter upphörde de gamla reglerna om personalkontroll att gälla. Nämnden måste i fullgörandet av sitt uppdrag bl.a. klarlägga vilka regler för registrering som har gällt under perioden, undersöka hur registreringar har ägt rum och söka efter sådana registreringar som kan sättas i fråga. Vidare skall nämnden kritiskt granska i vilken omfattning sådana uppgifter lämnats ut i personalkontrollärenden och hur anställningsmyndigheten har hanterat dessa uppgifter samt slutligen belysa vilka konsekvenser som sådana utlämnanden har fått för enskilda. Resultatet av nämndens omfattande arbete kommer förhoppningsvis att vara klart redan före utgången av 1998. Vi kan således relativt snart vänta oss en mycket intressant rapport i just det ämne som Marianne Samuelsson och många med henne begär klarhet i. Någon kommission behövs därför inte heller för detta ändamål. Bo Könberg har framför allt riktat in sig på regeringens uppdrag till Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet om att genomföra ett särskilt forskningsprogram om den militära underrättelse och säkerhetstjänsten. Han menar bl.a. att forskning tar tid och att det förefaller mycket osannolikt att det aviserade forskningsprojektet kommer att ge till resultat en samlad och tillförlitlig bild av det svenska inrikesspionaget under efterkrigstiden. Han beklagar också att riksdagsmajoriteten hittills avvisat kraven på en kommission. Det är sant att det tar tid att utföra forskning av hög kvalitet. Å andra sidan kan forskningen ge en grundlig och källkritisk belysning av frågeställningar och material och kommer på så sätt att bidra till att viktiga delar av vår historia blir belysta i sina politiska, kulturella och sociala sammanhang. Vi är alla överens om att vissa frågor om de svenska säkerhetstjänsternas historia bör belysas ytterligare. Enligt min mening har inte några starka och sakliga motiv framförts som övertygar om att en s.k. sanningskommission är den enda eller den bästa vägen till ett klarläggande. En kommission är ju inget annat än en statlig kommitté, med de begränsningar som följer av det till kommittén givna uppdraget, dess sammansättning och den tidspress som den måste arbeta under. De åtgärder som regeringen har vidtagit för att klarlägga de aktuella frågorna - och som bl.a. syftar till att garantera den oberoende forskningen - framstår därför som mer givande när det gäller såväl utredningskompetens som förväntad kvalitet på utredningsresultatet. Efter de första grundläggande utredningarna i slutet av 80-talet, bl.a. Säpokommitténs arbete, som ledde till total förändring av såväl organisation av som regelverk för Säkerhetspolisen, är det fördjupade studier i olika avseenden som framstår som mest angeläget. Genom att öppna både den militära och civila underrättelseverksamheten för en genomlysning av oberoende forskare utan partipolitiska bindningar skapas de bästa förutsättningarna för att klargöra omfattningen och konsekvenserna av den övervakning av personer och organisationer som ägt rum genom åren. När det gäller Säkerhetspolisen är jag dessutom övertygad om att Registernämndens rapport kommer att stimulera såväl vidare forskning som debatt om Säkerhetspolisen i ett historiskt perspektiv.

Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret.

Jag har funderat mycket kring hur detta skall hanteras utifrån ett medborgarperspektiv. I svaret säger justitieministern att det räcker med det aviserade forskningsprojektet. Det är för mig väldigt förvånande, dels därför att det redan från början finns klagomål på forskarnas möjligheter att bedriva forskning, dels därför att forskarna inte har den roll som man förväntar sig att en sanningskommission skall ha. Jag blev väldigt förvånad över hanteringen av IB handlingarna, då det framgick att det inte fanns några handlingar kvar. De hade i panik förstörts när det uppstod oro över att det fanns registreringar som kanske inte var av den art som man hade förväntat sig. Försvarsministern sade ungefär så här vid den hearing som vi hade: Ja ja, men det kan ju ändå finnas några För mig blir detta ännu märkligare, för här har vi en säkerhetsaspekt på saker och ting, men ändå utgår man från att papper dräller runt i samhället, kan hamna i någons garderob och sedan kanske komma tillbaka så att eventuell forskare kan titta på dem. Det blir extra märkligt utifrån medborgarperspektivet när man säger att detta är så hemligt att arkiven i stort sett inte får öppnas, trots att det egentligen är gammal historia, och i nästa stund säger att om de har förstörts så finns de nog någon annanstans. Så kan det möjligen vara, men att bedriva forskning utifrån perspektivet att medborgarna skall känna sig trygga med detta tror jag blir väldigt svårt. En fråga som ministern inte berörde, men som jag tycker är viktig att ta upp är hur man kommer att göra med de få människor som fortfarande lever, vilka en gång i tiden hade insyn, och deras tystnadslöfte. Såvitt jag förstår har inte regeringen, i alla fall inte i svaret, antytt att man tänker lätta på tystnadslöftet. Det innebär ju att det blir i stort sett omöjligt att höra berörda personer, eftersom de vilar under ett tystnadslöfte som ligger kvar. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på frågan, eftersom ministern så uppenbart hänvisar till forskningen som det enda sättet att vara öppen.
Fru talman! Det är tyvärr nödvändigt att ha en säkerhetspolis, därför att vi behöver skydda oss mot människor som vill omstörta den demokratiska samhällsordningen med våld. Har man det, är det klart att det alltid kommer att finnas misstankar om att man kommer nära eller överträder gränsen för förbud mot åsiktsregistrering m.m. Så de problemen är mer generella. Misstankar kommer alltså nästan jämt att finnas. De kommer kanske att vara extra starka i ett läge där ett parti som Socialdemokraterna så länge har haft ett dominerande inflytande i vårt land eller som exempelvis Socialdemokraterna i Norge. Det är inte underligt att det med jämna mellanrum dyker upp krav på en ordentlig utredning om vad som har försiggått. Det som har förvånat många av oss är att Socialdemokraterna ju har velat dra ut den här tanden successivt i stället för att göra det på en gång. I slutet på 80-talet och i början på 90-talet gjordes det flera utredningar. Det tillsattes en enmansutredning i vilken Carl Lidbom var utredare. Justitiekanslern hade ett speciellt uppdrag. Det fanns t.o.m. en parlamentarisk säpokommitté. Det är klart att det måste ha varit så att man från socialdemokratiskt håll i början på 90-talet trodde att saken var klar och att man hade utrett frågan ordentligt. Men hoppet grusades ju genom en så pass enkel sak som att innehållet i en enda persons akt läckte ut nu i höstas. Innehållet i Torsten Leanders akt kom ut i massmedierna. Det gav bilden till många människor i vårt land av att den inte innehöll speciellt upphetsande uppgifter. I olika sammanhang har man konstaterat att uppgifterna är harmlösa. I det betänkande som i morgon skall diskuteras har även majoriteten i konstitutionsutskottet ställt sig bakom den beskrivningen av innehållet i Det restes då förnyade krav på en utredning av detta. Fyra riksdagspartier ställde sig bakom det hela. Krav framfördes på partiledaröverläggningar. De avvisades av regeringen, och Torsten Leander fick skadestånd. Nu åtta nio år senare tillsätts det under några månaders tid tre olika utredningar igen. Åtminstone två av dem har omnämnts i svaret från justitieministern. Dessutom har Underrättelsenämnden fått speciella uppgifter. Frågan är vad som händer sedan. Vad tror justitieministern händer sedan? Den norska erfarenheten är ju att när den s.k. sanningskommissionen väl utredde detta i ett sammanhang, uppfattade nästan alla det hela som att det var väldigt skönt att få det gjort. Det är såvitt jag kan förstå inte längre någon levande debatt i Norge som plågar exempelvis det norska arbeiderpartiet. Jag har ibland undrat om justitieministern och hennes kolleger har tagit till sig de norska erfarenheterna och med de norska partivännerna diskuterat om det ändå inte vore bättre att dra ut tanden på en gång i stället för att göra det stegvis. Vårt förslag har varit att man skulle ha det norska helhetsgreppet, att man skulle ha en kommission som är oberoende och som inte bara består av några partier i riksdagen, att man skulle kunna häva tystnadsplikten och att människor skulle kunna vittna under ed, trots att det inte är fråga om någon domstol och inte heller någonting som det skall utdömas straff för. Jag har försökt att förstå - det säger jag inte bara retoriskt, fru justitieminister - vad det är som gör att socialdemokraterna väljer denna oerhört långsamma och, även för dem själva, plågsamma vägen att skapa oss en bättre bild av vårt förflutna. Men, fru talman, jag måste erkänna att jag har misslyckats. Allt talar för att vi om något år eller två eller tre, beroende på hur lång tid processen tar, kommer att hamna i en liknande position som vi var i i höstas och i våras. Många människor är oroliga för att allt inte har kommit fram, och nya krav kommer att resas. Kan det verkligen vara en bra ordning?
Fru talman! Debatten om granskning av Övervakningssverige, som har förts sedan i höstas, har initierats utifrån ett säpoperspektiv. Detta har regeringen inte ställt upp på. Regeringen har ignorerat detta och lagt betoningen på de militära säkerhetsoch underrättelsetjänsterna. Det anser jag är en av de stora bristerna i regeringens hållning och upplägg av granskningen av Övervakningssverige. Det är fel att säpoperspektivet inte har fått vara basen och utgångspunkten för denna viktiga granskning. Därifrån hade man sedan kunnat utvidga till den militära delen och även till det som vi skulle kunna kalla för sapo. En annan minst lika stor brist i regeringens upplägg är just bristen på helhetsgrepp. Man får definitivt intryck av något slags fragmentiseringsstrategi från regeringens sida. Vi får alltså inget helhetsgrepp på det man skulle kunna kalla för järntriangeln, dvs. säpo, IB och det som kan kallas för försvarets eget säpo, som verkligen borde utredas med ett enda helhetsgrepp. Man borde också, som jag nämnde, utreda det som det socialdemokratiska partiet har sysslat med när det gäller granskning och övervakning, och för den delen även den övervakning på företagen som det ibland talas om att näringslivet självt har stått för. När det gäller sapodelen är det inte bara säkerhetsrisker och kommunister som man har varit ute efter, utan även borgerligt sinnade fackföreningsmän. Jag har uppgifter på hur man 1958 genomförde en undersökning och hittade 182 borgerliga representanter i styrelser i LO-fackföreningar. Den upptäckten gjorde att samma undersökning tre år senare visade att 176 hade försvunnit. Det var sex stycken kvar av någon underlig anledning. Det visar på att det också har funnits ett stark inslag av makt i dessa kontroller, registreringar och övervakningar. Fragmentiseringen gör alltså att regeringen vill att Registernämnden skall ha ett uppdrag, forskningsrådet ett och underrättelsenämnden ett. Vi skall inte få någon helhetsbild. Man vill inte ha någon central sammanhållande och målstyrande instans. Som jag sade tycker jag att detta tydligt pekar på en fragmentiseringsstrategi. Man vill inte ha fram någon helhetsbild, där de olika bitarna kan länkas mot varandra för att ge ytterligare perspektiv och kasta ljus och klarhet över det som vi frågar efter. Jag kan inte låta bli att utifrån detta undra vad regeringen egentligen har emot att ta ett helhetsgrepp. Jag vill nog också säga att jag ser detta som en fördröjningsstrategi. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har redan sagt att det enligt planeringen är årsskiftet 2002/2003 som kommer att bli tidpunkten för slutrapporten.
Fru talman! Låt mig ta en i taget av de olika frågor som har ställts. Marianne Samuelsson säger att frågan inte har behandlats ur ett säpo eller medborgarperspektiv. Forskare kan redan gå in och undersöka, men det är någonting annat som behövs. Jag förstår inte vad Marianne Samuelsson är ute efter. Det är väl insynen i säpos verksamhet som är det viktiga för medborgarna? Jag ser egentligen bara ett sätt att tillmötesgå människors begäran att så långt det är möjligt få reda på vad säpo har sysslat med och hur man har fullgjort uppdraget från statsmakternas sida. Det är genom en ökad öppenhet. Det är det som är bakgrunden till det lagstiftningsarbete som riksdagen nu skall ta ställning till. Det skall säkerställa att inte bara forskare - dem tog vi om hand för flera år sedan - utan även vanliga människor har en möjlighet att få insyn i registren. Marianne Samuelsson tar upp problemet att det kommer information om att arkiven har förstörts eller att de finns någon annanstans. Arkiv har naturligtvis under årens lopp gallrats. Det har skett i enlighet med de regler som har funnits. Det finns alltid en baksida på gallringen, för då försvinner också intressant material som ur forskningssynpunkt hade varit värdefullt att ha tillgång till senare. Samtidigt vill vi ju inte att det skall lagras uppgifter av olika slag hur som helst. I dag har vi ett bra regelsystem, och vi har kompetent personal som skall avgöra vad som skall sparas för framtiden och vad som skall tas bort. Det har varit en av de centrala uppgifterna för dem som håller samman forskningsuppdraget att se till att det finns en erfaren arkivexpert som har till uppgift att säkerställa att man tar fram uppgifter om vilket material som finns, spårar det och säkerställer att det blir tillgängligt för de forskare som skall arbeta med det. Det tror jag är en av de viktigaste uppgifterna. Vi skall en gång för alla få veta vilket material som finns kvar. Det är ju ingen som har någon kontroll över det. Ingen av de myndigheter som är ansvariga tycks ha det. Att genom en ordentlig genomgång av olika arkiv få fram allt material som finns ser jag som en av de viktiga uppgifterna i forskningsuppdraget. Marianne Samuelsson tar upp tystnadsplikten för de människor som har arbetat med den militära delen och säger att regeringen borde släppa på den. Det är en av de allmänna fraser som man svänger sig med, precis som om regeringen hade en möjlighet att frångå de lagregler som finns om tystnadsplikt och sekretess och plötsligt påstå att de inte gäller i vissa fall. Den möjligheten finns inte. Däremot kan vi ändra på reglerna, och det är precis det vi gör nu. Vi ändrar reglerna för sekretess när det gäller dessa områden. I övrigt har Försvarets underrättelsenämnd, genom det uppdrag man fått, en möjlighet att höra de människor och inhämta den information som man behöver och göra de bedömningar som lagen kräver ur sekretessynpunkt. Bo Könbergs inlägg gick helt och hållet ut på att man inte skall göra processen långsam och plågsam om det finns en snabbare och mindre plågsam process. Jag tror inte på den bilden. Jag tror inte ett ögonblick att det finns någon enkel åtgärd som på något vis skulle ge oss information om vår historia, som spänner över många årtionden och omfattar väldigt många olika komplexa sammanhang. Jag tror att det är ett omfattande arbete att belysa och få klarhet i alla de olika frågor som ställs från olika håll. Jag tror att vi får acceptera att det tar lång tid och kräver mycket arbete. Det enda jag gläder mig åt är att vi började detta arbetet för över tio år sedan. Vi har fortfarande, tror jag, mycket arbete kvar framför oss. Det är icke plågsamt - det är nödvändigt.